Fru talman! I vissa delar kan jag dela Hans Anderssons kritik av regeringen. Men de metoder han vill få bort arbetslösheten med är de gamla vanliga vänstermetoderna. I dag är väl i stort sett de flesta överens om att det är en felaktig politik att ytterligare utvidga den kommunala sektorn. Det är den gamla vanliga vänsterpolitiken: Man vill ha högre skatter och fler människor i den offentliga sektorn. Jag har litet svårt att förstå varför Hans Andersson säger att Moderaterna skulle vilja ha en hög arbetslöshet. I Moderaternas program har klara utgångspunkter lagts fast för hur moderat politik kommer att minska arbetslösheten. Liksom de flesta ekonomer säger vi moderater att sänkta skatter innebär minskad arbetslöshet. Vi ser en förändrad lönebildning som ytterligare ett sätt att minska arbetslösheten, och en ändrad arbetsrätt som fullständigt naturlig. Här är de flesta ekonomer och de flesta människor helt överens. Detta passar inte in i Hans Anderssons ideologi, och det förvånar mig inte. Men jag blir ändå oerhört förvånad när han säger att man skall minska arbetslösheten genom att öka den offentliga sektorn. Även om vi har olika åsikter tycker jag att vi bör ha något slags respekt för att vi kanske allesammans vill minska arbetslösheten. Jag är helt övertygad om att Hans Andersson vill det, och jag tycker inte att floskler om att Moderaterna tycker att en hög arbetslöshet är bra hör hemma i en seriös debatt, fru talman.

Fru talman! Vem som har högt tonläge kan väl alltid diskuteras. Men det är alldeles riktigt, Hans Andersson, att vi tror att individuella avtal kommer att ge fler jobb. Jobben har faktiskt förändrats. Det ser inte ut som i Hans Anderssons gamla ideologi där människorna fanns ute på industriarbetsplatserna. Vi har en helt ny tid. Vi har en datatid, då fler människor kan jobba hemma än på arbetsplatsen. Det är en förändrad värld. Här ges möjlighet till något helt annat än i Hans Anderssons värld. Vi tror faktiskt också, och det kan man konstatera, att en av dagens största förändringsmotståndare vad gäller arbetsrätten är facken. De människor som har jobb slår vakt om de privilegier som finns i stället för att förändra arbetsrätten. I stort sett alla företagare är i dag överens om att det bör göras, Hans Andersson. Det vore ganska bra om Hans Andersson också lyssnade till vad företagare säger. Det är ju faktiskt i företagen de nya jobben kommer till. Det har till på köpet den socialdemokratiska regeringen insett. Att Hans Andersson inte har insett detta är faktiskt beklagansvärt. Vi från moderat sida har sagt att vi vill ha kvalitet på åtgärderna i arbetsmarknadspolitiken - inte kvantitet. Om jag inte läste fel i reservationen delar Hans Andersson min uppfattning kring detta, dvs. att det skall vara kvalitet på den arbetsmarknadspolitiska utbildningen och inte enbart kvantitet. Det är viktigt att de människor vi satsar resurser på också ges möjligheter att få arbete. Det är för oss en reell aktiv arbetsmarknadspolitik. Det får inte bara finnas ett volymkrav. Det är möjligt att Hans Andersson har ändrat sig sedan han skrev sin reservation i betänkandet.

Fru talman! Det är litet osannolikt att vi i Sveriges riksdag, där vi fattar beslut som rör alla människor i vårt land, debatterar så många kommande beslut på en gång under så stor tidspress som i dag. Pressen varit enorm speciellt på arbetsmarknadsutskottets kansli de gångna veckorna. Jag tackar också kansliet för dess stora insats. Det har varit litet för mycket denna gång. Miljöpartiet har under denna mandatperiod lagt fram en mängd förslag - förslag som avslås. Det gäller speciellt inom arbetsmarknadsområdet. Vi bjuder på att vi har kommit fram med många förslag, men det känns tråkigt att de partier som inte sitter i regeringsställning inte kan få litet credit för de förslag som framförs och som senare dyker upp i regeringsförslag. I Miljöpartiet har vi dock alltid resonerat som så, att det allra viktigaste är att våra förslag genomförs. Under den allmänna motionstiden och som svar på regeringens propositioner har vi tagit fram flera förslag som syftar till att minska arbetslösheten. Ett av dessa förslag är förslaget om sabbatsår, som statsminister Göran Persson och arbetsmarknadsminister Margareta Winberg kallar för friår. Motionen om sabbatsår lade vi fram första gången under allmänna motionstiden 1994/95, därefter som svar på regeringens sysselsättningsproposition, och nu sist som partimotion under allmänna motionstiden 96. Förslaget går ut på att den som jobbat några år skall kunna ta ledigt ett år mitt i livet för att studera, vara hemma hos sina barn eller göra något som man länge velat göra. En arbetslös människa får en ny chans till arbete. Kravet är att någon ur arbetslöshetskön skall kunna återkomma till arbetslivet. Den som tar tjänstledigt får 85 % av a-kassan enligt Miljöpartiets förslag. För statskassan ger detta enligt våra beräkningar minskade utgifter, eftersom ersättningsnivån i sabbatspengen är 15 % lägre än vad den arbetslöse, som nu erbjuds jobb, tidigare har fått. På så sätt drar också staten in pengar. Fru talman! Detta förslag skiljer sig från Göran Perssons friår och från den danska modellen för sabbatspeng - orlov - liksom från det system som nu prövas i Finland. Arbetslösheten ligger kvar på en mycket hög nivå i Sverige. I dagsläget är 694 000 människor arbetslösa. Samstämmiga konjunkturbedömare menar att arbetslösheten inte kommer att minska mer än marginellt till följd av ekonomisk tillväxt. Företagen nyanställer väldigt litet även när order på order strömmar in. Offentlig sektor har fortsatt besparingskrav inte minst inom kommunerna. Detta leder till att de inte kan förväntas anställa någon större mängd personal, trots att det verkligen behövs. Fru talman! I Danmark har man sedan 1993 nästan halverat kostnaden för arbetslösheten - från 13,7 till 6,8 miljarder svenska kronor per år. Samtidigt med detta har arbetslösheten sjunkit från 10 % till 6 %, och trenden är fortsatt nedåtgående. Danmark är undantaget bland länderna i Europa. Det är det lysande undantaget som vänder arbetslöshetssiffrorna. Det är inte att undra på att vi alla vänder våra blickar dit för att se och lära. Det danska friåret har fått en central roll i arbetsmarknadspolitiken. Friåret används i Danmark för utökad föräldraledighet och för studier, ledighet för att resa eller för att äntligen få tid för det där projektet som legat på hyllan alltför länge på grund av tidsbrist. Fru talman! Miljöpartiet föreslår alltså en enhetlig sabbatspoäng på 85 % av a-kassan, tillgänglig för alla och utan att staten bestämmer vad ledigheten skall användas till. Vi föreslår att sabbatsåret införs snabbt och fullt ut, inte som ett försök i vissa kommuner, även om det i Trelleborgs kommun genomförs på grund av bl.a. Miljöpartiets motioner där. Detta mot bakgrund av att vi redan har de danska erfarenheterna att luta oss mot samt att arbetslösheten måste bemötas med kraftfulla åtgärder. Däremot kan vi tänka oss en tvåårig försöksperiod som sedan utvärderas och följs upp. Vad kan det betyda för de människor som får en ny chans på arbetsmarknaden? Vad betyder ett sabbatsår för dem som kan ta ledigt ett år? Vi tror att ett försök likt det vi beskriver skulle kunna sätta i gång kreativa processer såväl inom som mellan människor. Vi tror också att det skulle kunna vara en chans att få i gång nytt företagande. Med vår modell tjänar alla på förslaget. Den anställde som väljer sabbatspoäng kan berika sitt liv, den arbetslöse får en chans att komma in på arbetsmarknaden och staten betalar ut lägre ersättning än i dag, nämligen 85 % av a-kassenivån för den som väljer sabbatspoäng mot 100 % för den som tidigare var arbetslös. Fru talman! Det största och mest genomgripande förslag som Miljöpartiet har för att kraftigt minska arbetslösheten är att dela på jobben. En sänkt arbetstid till 35 timmar i veckan skulle kraftigt öka efterfrågan på ny arbetskraft. Den sänkningen bör göras denna mandatperiod. Nu höjs röster ute i samhället med krav på sänkt arbetstid. LO-förbundet SEKO kommer att satsa på kortare arbetstid i 1997 års avtalsrörelse. Det är medlemmarnas önskemål att arbetstidsförkortningen skall vara det starkaste kravet i lönerörelsen. En SEKO-enkät liksom en SIFO-undersökning visar att så många som 77 % väljer kortare arbetstid på bekostnad av framtida löneförhöjningar. Bland kvinnorna är det så många som 85 % som vill byta bort En kraftig arbetstidsförkortning som kan ske med stora tal på en gång ger störst effekt. Människor som har jobb jobbar allt hårdare. Minskningen av arbetskraft både inom privat och offentlig sektor har medfört att människor mår allt sämre. Inom statliga verk kommer personalen att minska på grund av sparkrav. 15 000 tjänster skall bort inom polisen, främst administrativa tjänster. Neddragningarna drabbar främst kvinnorna. Högt betalda poliser kommer i framtiden att få utföra de jobb som de uppsagda kvinnorna tidigare utfört. Vad sker med dessa kvinnor inom vården, postverket och polisen, som mister sina arbeten? De går ut i arbetslöshet - en arbetslöshet som de delar med de tiotusentals kvinnor som tidigare arbetat med kontorssysslor och andra administrativa sysslor och som redan länge varit arbetslösa. Detta är kvinnor som har mycket liten chans att finna ett arbete likt det de tidigare haft. På så sätt delar vi alltså på pengarna då de som har jobb får jobba allt hårdare och betala alltmer för arbetslösheten. Det är bättre, fru talman, att dela på jobben. Människor kommer att må bättre, vilket har visats vid de arbetstidsförkortningsförsök som genomförts i Sverige, och i rapporter från bl.a. Tyskland och fackförbundet IG-metall och den genomförda arbetstidsförkortningen vid Volkswagen. Produktiviteten ökar vid en arbetstidsförkortning. Det utrymmet kan utnyttjas fördelningspolitiskt bl.a. för att höja timlönerna och sänka egenavgifterna. Alltså, fru talman, är en arbetstidsförkortning i det läge som råder i Sverige ett av de bästa sätten att komma till rätta med arbetslösheten. Av arbetarkvinnorna i Sverige i åldern 60-64 år har 59 % förtidspension eller sjukbidrag. För arbetarmännen är motsvarande siffra 48 %. För tre arbetarkvinnor av fem och varannan man håller inte kroppen fram till den ordinarie pensionsåldern. De tvingas avbryta i förtid på grund av att deras arbete slitit ut dem. Samtidigt finns bilden av hårt arbetande människor som har svårt att få tiden att räcka till för jobb, familj och sociala förpliktelser. Vi jobbar övertid mer än på länge. Medelarbetstiden har ökat med nästan 2 % sedan 1993. Detta har medfört att arbetslösheten har ökat med 70 000 personer. Är inte det en ganska barock situation? Många människor känner sig stressade och otillräckliga och slits ut därför att de har för mycket att göra, andra mår dåligt därför att de inte kan eller får arbeta. Man tycker att lösningen på problemet borde vara uppenbar. I dag delar vi alltså på pengarna, och de som sliter hårt får avstå en allt större del av det de tjänar till dem som inte kan försörja sig själva. Som vi hörde räcker inte ens det till. Alltfler ställs också utanför en anständig arbetslöshetsersättning och hänvisas till socialbidrag. Vore det inte en bättre fördelningspolitik att dela på arbetstillfällen i stället för på pengar? Såvitt jag vet har båda de partier som står bakom sommarens sysselsättningsproposition, Socialdemokraterna och Centerpartiet, 6 timmars arbetsdag på sitt program. Varför finns det inte ett ord om arbetstidsförkortning i den propositionen? Vad väntar ni på? Med så mycket som nästan 13 % arbetslösa är det nu en lämplig tidpunkt att genomföra en ordentlig arbetstidsförkortning. När kommer förutsättningarna att vara bättre än nu? Vi i Miljöpartiet har presenterat ett konkret genomarbetat förslag på hur en arbetstidsförkortning till 35 timmar i veckan kan genomföras de närmaste åren. Det är helt okej att låna även den här delen av vår politik. Vi står till förfogande när som helst för samtal om en arbetstidsförkortning. Att dela på jobben är nämligen det mest medmänskliga, produktiva och humankapitalbesparande vi kan göra. Om det känns för genant att fråga oss direkt går det bra att gå upp till vårt kansli och hämta den rapport vi har skrivit. Vi kan lägga ut den vid dörren som en julklapp. Fru talman! Miljöpartiet gick redan i sysselsättningspropositionen emot försämringarna i a-kassan och ville få ett svar från arbetsmarknadsministern om vad som händer med dem som ramlar ur systemet efter den bortre parentesen. De regler som för närvarande gäller för kvalificering till a-kasseersättning respektive kontant arbetsmarknadsstöd gör att många stängs ute och tvingas leva på socialbidrag från föräldrarna. Det gäller särskilt ungdomar som aldrig kommit in riktigt på arbetsmarknaden. De nuvarande kvalificeringsreglerna slår snett och skapar orimliga tröskeleffekter. Ungdomar som saknar ett till ett halvt års ordinarie arbete för att kvalificera sig kan i många år få leva på socialbidragsnivå, medan den som lyckas kvalificera sig för a-kassa genom att jobba denna tid kan leva på en avsevärt bättre nivå under lika lång tid. Mot den bakgrunden har Miljöpartiet avvisat regeringens förslag om att en höjning av ersättningsnivån till 80 % i a-kassan finansieras genom skärpta kvalifikationskrav. Vi välkomnar naturligtvis att vi nu i utskottet skjuter på försämringarna. Vi tycker att golvnivån i a-kassan på 230 kronor per dag, vilket också utgör KAS-nivå, är alldeles för låg. Miljöpartiet anser det nödvändigt att höja ersättningsnivån i a-kassan och andra socialförsäkringar till 80 % för lägre avlönade. Detta får dock inte finansieras genom att flera helt stängs ute från försäkring genom skärpta kvalifikationskrav eller en bortre parentes utan att något sägs om vad som skall komma efter parentesen. Det får heller inte finansieras genom manipulationer med en årlig uppräkning av ersättningsnivån för dem som redan är arbetslösa. Vi anser att finansieringen i stället bör ske genom införandet av ett brutet tak i de kortvariga ersättningssystemen. Vårt förslag innebär att ersättningen höjs till 80 % för inkomster upp till en brytpunkt som för närvarande föreslås ligga vid 4,2 basbelopp, ca 12 700 kronor per månad. Vid inkomster därutöver skall ersättningen vara 80 % för den del av inkomsten som ligger under brytpunkten och 40 % för den del av inkomsten som ligger över brytpunkten. Varför inte, Margareta Winberg, lyssna på Miljöpartiet även när det gäller detta förslag? Miljöpartiet har också gått emot regeringens förslag om en bortre parentes i a-kassan. Om och när den bortre parentesen genomförs - trots att man skjuter upp försämringarna skall den ju gälla från den 1 januari 1997 - är det en absolut och ovillkorlig förutsättning att a-kassan ersätts av ett annat godtagbart system. Det är inte acceptabelt att de som utförsäkras skall tvingas leva på KAS eller socialbidragsnivå. Vårt förslag är i stället en grundskyddsnivå lika för alla. Fru talman! Miljöpartiet har också en hel del andra förslag. Bl.a. har vi pratat om kollektivverkstäder för hantverkare. Vi vill att man skall avsätta medel i länsarbetsnämnderna för just kollektivverkstädernas praktiska vidareutbildning, speciellt där man inte har möjlighet att söka stöd genom driften. Detta skulle ha väldigt stor betydelse för många. Vi har också givit ett annat förslag till arbetsdelning i stil med den danska sopåkarmodellen som vi har tagit upp förut i denna kammare. Vi har också ett förslag om s.k. puljejobs, som vi kallar för åtgärder för långtidsarbetslösa. Vi har, fru talman, yrkat för lönebidragen. Vi vill att 100 miljoner utöver propositionens förslag skall läggas på anslaget för 1997, och de kommande två åren 200 miljoner varje år. Vi har också ett särskilt yttrande vad gäller samma hårda besparingskrav och återräkning av medelstilldelningen för 1997, och där vill vi att de negativa sysselsättningseffekterna för de arbetshandikappade skall undanröjas. Vi stöder också i ett särskilt yttrande en motion från Vänsterpartiet om betydelsen av forskning kring sjukdomen fibromyalgi och kring elöverkänslighet. Miljöpartiet har lagt fram en mängd motioner om just elöverkänslighet. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 4, 20 och 22, men står naturligtvis bakom alla

Fru talman! Det var många frågor som Hans Andersson ställde till mig, så jag kanske inte kan komma ihåg alla på en gång här nu. En fråga gällde att vi drar ned på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi vill ju ha en generell arbetstidsförkortning genomförd. Som jag sade förut till arbetsmarknadsminister Margareta Winberg lade vi i somras fram en rapport som vi har fått väldigt stöd för från forskare som tyckte att detta var mycket väl underbyggt. Vi har i vår budget räknat med att om man nu inför arbetstidsförkortning som vi gör så kommer arbetslösheten att minska, och i storleksordningen 200 000 nya jobb kan skapas. I och med att arbetslösheten minskar och fler kommer in i riktiga jobb kommer också de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna att minska. Det är det vi har lagt in i vår budget. Därför har vi i vår budget haft ett litet högre anslag nästa år, 1997, medan vi däremot sänker det de två följande åren. Det beror alltså på arbetstidsförkortningen. Hans Andersson pratade också om åtgärder för att införa arbetstidsförkortning i speciella branscher. Om jag nu förstod frågan riktigt kan jag säga att jag tycker att försök naturligtvis är bra, men vi vill få igenom detta på en gång och alltså minska veckoarbetstiden till 35 timmar för att få så stor effekt som möjligt. Vi har dock också en motion som handlar om att man i

Fru talman! Jag tror att jag blir tagen på allvar, De minskade anslagen beror som sagt var på att vi vill sänka arbetstiden och räknar med att det ger en sådan stor effekt. Vi har också ökade ekonomiska ramar för kommunerna. Det kommer också att innebära lägre arbetslöshet. Vi vill i vårt förslag sammanlagt under de tre kommande budgetåren tillföra kommunerna 15 miljarder kronor. Det är alltså mycket mera än kommunerna föreslår. Redan nästa år ligger anslagen på 2,7 miljarder tror jag, nästkommande år på ungefär 4,5 miljarder och det sista året på 7 1⁄2 miljard.

Fru talman! Så skall vi då återigen - för vilken gång i ordningen detta år vet jag inte - debattera arbetsmarknadspolitiken, eller snarare regeringens och Centerpartiets brist på politik för att bekämpa arbetslösheten. Som vi redan hört ser det ut att bli en traditionell debatt, där vi från oppositionen efterlyser politiska förslag från riksdagsmajoritetens sida och redovisar våra egna partiers recept för att få fler i arbete. Jag skulle kunna fortsätta i samma stil och rada upp statistik som visar regeringens misslyckande med att minska arbetslösheten. Vi kan ju konstatera att arbetslösheten nu tvärtom stiger enligt AMS senaste veckostatistik. Från förra veckan har antalet öppet arbetslösa ökat med 4 359 personer till nära 350 000. Totalt närmar sig arbetslösheten, räknat i öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärder, 700 000 personer. Man kan gå igenom en lång lista med arbetsmarknadspolitiska regeringsförslag som har misslyckats. Det handlar om RAS, avskaffandet av ungdomspraktiken, offentliga tillfälliga arbeten, Europastipendier, lönebidragshanteringen osv. Samtidigt skulle jag också kunna peka på hur regeringens politik är direkt företagsfientlig. Några exempel är förtida momsinbetalning, dubbelbeskattning, förlängd sjuklöneperiod, sjabblet med riskkapitalavdrag - ja, listan skulle kunna bli mycket lång. Det går också, fru talman, att raljera en lång stund med regeringens oförmåga att hantera a-kassefrågan på ett anständigt sätt och den totala vilsenhet som präglat hanteringen av denna fråga. Jag kan också peka på ett antal tillfällen då vi från oppositionen erbjudit regeringen samarbete för att lösa arbetsmarknadsfrågorna, men då regeringen bara kallt avvisat detta och menat sig vara god nog på egen hand. Uppräkningen skulle kunna göras oändligt lång över regeringens misslyckanden vad gäller vallöftet att få ned arbetslösheten till 5 % redan 1995, och nu det nya målet att halvera den öppna arbetslösheten. Fru talman! Jag tänker dock inte fortsätta på det spåret. Det är rätt meningslöst och obehövligt. Verkligheten finns här utanför riksdagens väggar. Svenska folket har redan dömt ut regeringens politik på det arbetsmarknadspolitiska området. Domen är hård och berättigad. Jag tänker i stället, fru talman, ägna min debattid åt att skissa ett scenario för hur vi tillsammans som fristående partier skulle kunna söka ta oss ur det massarbetslöshetens järngrepp som Sverige nu sitter fast i. Jag har sex centrala punkter i ett sådant här program. 1. Samverkan mellan partierna. Läget är nu så allvarligt att det kan jämföras med det läge som rådde när fem partier gemensamt sökte försvara den svenska kronan hösten 1992. Varför kan inte regeringen ta ett motsvarande initiativ som den dåvarande fyrpartiregeringen gjorde och inbjuda till krisöverläggningar, där man lägger den egna partiprestigen åt sidan och söker finna det som kan förena i ett nationellt krisläge? Jag menar att vi är inne i ett sådant läge, fru talman, när vi har en permanentad massarbetslöshet på den nivå vi har. Då efterlyser jag litet mer av det gemensamma, för att vi skall försöka finna varandra och lägga bort prestigen. 2. Inse att vi borde ha ett närmast undantagsliknande tillstånd, då extraordinära metoder måste till för att bryta den negativa sysselsättningsspiral som landet befinner sig i. I det här läget måste det vara nödvändigt att pröva förslag och åtgärder som av de olika partierna av olika skäl anses tabubelagda. Det är inte negativism till olika förslag som behövs, utan modet att pröva sådant man förut inte kunnat tänka sig, allt i syfte att vända en negativ spiral till en positiv. Fru talman! När man är flera partier tillsammans kan det också vara lättare att gemensamt ta ansvar för förslag som på grund av mytbildning eller av andra orsaker sablas ned i den allmänna debatten. Frågan om tjänsteföretag i hushållssektorn är ett tydligt exempel, där det uppenbarligen i dag finns en vilja hos rätt många partier att finna en lösning, men där man ändå har svårt att komma till skott. 3. Ett företagsinriktat program, som tar bort det som är och upplevs som spärrar och hinder för företagande, ett program som kan börja staka ut vägen till stabila och långsiktiga villkor för landets företagare. Här kan det handla om riskvilligt kapital, hur det skall komma till, om skattefrågorna och om att ta bort byråkratin. 4. En skatteväxling riktad så att skatterna inom tjänstesektorn sänks genom att miljöavgifter höjs. Debatten om det här har under den senaste tiden koncentrerats på hushållssektorn, och det är bra. Här finns ju färdiga modeller, som snabbt skulle öka sysselsättningen inom denna sektor. Det finns modeller från andra länder; det är den danska och den franska, och vi kanske kan finna den egna modellen i det här sammanhanget. Men det viktiga är att vi skall komma i gång med det här. Jag välkomnar att också Folkpartiet, som tidigare inte har anammat de här idéerna, nu är uppe på vagnen. 5. Se till att uppsägningarna inom kommuner och landsting avbryts och ersätts med en kraftfull satsning på vård och omsorg. Omfördelningen av ekonomiska resurser, som säkerställer en värdig vård och tryggare arbeten i kommuner och landsting, är en del i detta. 6. Ett avregleringsprogram för arbetsmarknadspolitiken. Att riva rigida regelsystem och föra ned besluten så att kommuner, arbetsförmedlingar och försäkringskassor samverkar är centralt för detta. Och här tar ändå regeringen och riksdagens majoritet steg i rätt riktning. Men det måste göras mera. Fru talman! Jag skulle i dag vilja ha svar från såväl arbetsmarknadsutskottets ordförande som arbetsmarknadsministern om hur man ser på ett sådant här skisserat program. Jag tror att det under den här mandatperioden kan vara sista chansen till en samling över partigränserna för att bekämpa arbetslösheten. Varför kan då inte regeringen erkänna sitt misslyckande att på egen hand klara sysselsättningsfrågorna och sedan prestigelöst - det gäller också från oppositionens sida - gå in i en rejäl diskussion om hur vi skall ta oss ur denna för landet och för enskilda arbetslösa fullständigt förödande situation? Det handlar inte i första hand om ministrars eller regeringens misslyckande, utan om att den politik som förs har lett till en förtvivlan och uppgivenhet hos alla dem som förvägras möjligheten till ett arbete. Det är för deras skull, för de arbetslösas skull, som vi nu borde kunna ta gemensamma tag. Men det är ju regeringen, fru talman, som har ansvaret för att någonting här skall kunna komma till, och det är därför jag vill ha ett svar på de här frågeställningarna. I väntan på de svaren vill jag också kort kommentera våra reservationer till det betänkande vi har att besluta om. Vad gäller inriktningen av arbetsmarknadspolitiken yrkar jag bifall till reservation 5, som är en kortfattad redovisning av ett kristdemokratiskt synsätt på hur arbetsmarknadspolitiken skall reformeras. Det handlar om att flytta ned besluten till den lokala nivån och samverka över kommun-, arbetsförmedlings och försäkringskassegränserna, att ta till vara de krafter som finns i den ideella sektorn, hos företagare och andra, och verkligen få en kraftsamling på det lokala planet. En ordentlig satsning på att skapa förutsättningar för ungdomar att få fotfäste på arbetsmarknaden, genom lärlingssystem och ungdomslöner, är en annan del. Att pröva arbetsdelning inom offentlig sektor är ytterligare ett förslag. Jag yrkar också bifall till reservation 6, som innebär att vi behåller personal inom vård och omsorgssektorn och medger att länsarbetsnämnderna kan skriva kompetensutvecklingsavtal med kommuner och landsting när personal är uppsägningshotad. Från Kristdemokraternas sida står vi givetvis bakom övriga reservationer från vårt håll, om arbetet med arbetsmarknadsfrågorna inom EU och om ett nytt sätt att förbättra effektiviteten i arbetsmarknadsåtgärderna. Men för att spara tid yrkar jag nu inte bifall till dessa reservationer. Vad gäller själva anslagsdelen har vårt ramförslag tidigare avvisats, varför vi nu inte deltar i beslutet om innehållet. Jag hänvisar då till vårt särskilda yttrande och vill särskilt understryka att det centrala AMS bör bantas till förmån för fältverksamheten på arbetsförmedlingarna. Jag vill understryka sabbatsåret som en möjlighet att skapa vikariatsplatser. Barbro Johansson nämnde det tidigare. Jag skall inte själv göra anspråk på upphovsrätten till detta, men det är krav som vi har drivit sedan 70-talet. Så fort vi kom in i riksdagen lade vi förslag om det, och det är positivt att flera nu omfattas av den tanken. Jag väntar bara på att regeringen skall konkretisera detta och lägga en proposition om detta på riksdagens bord. Ett annat förslag från vår sida är att lönebidragen för ideella organisationer bör säkerställas på hög nivå för att arbetshandikappade inte skall riskera uppsägning. Vad gäller de arbetshandikappade är det bra att utskottsmajoriteten delvis gått oss till mötes i frågan om ökade resurser till Samhall. Det underlättar verksamheten och förhindrar en del av de uppsägningar som var planerade. Men, fru talman, det räcker inte riktigt. Det borde vara mera. Vad gäller a-kassan har vårt ramförslag tidigare avvisats, varför vi nu inte heller i detta fall deltar i beslutet i fråga om innehållet. Vi är, som flera varit tidigare, oerhört kritiska till hur regeringen och Centerpartiet har hanterat a-kassan med ständiga regelförändringar fram och tillbaka. Fru talman! Jag vill för min del understryka att det ändå är bra att majoriteten nu följer det kristdemokratiska förslaget om att riva upp beslutet från den 12 juli och inte ytterligare försämra arbetsvillkoren vid årsskiftet. Jag hoppas verkligen att vi nu under våren skall kunna nå en samlad helhetslösning vad gäller arbetslöshetsförsäkringen. Ambitionen från vår sida är att delta konstruktivt i samtalen om detta för att finna en stabil lösning. Till sist, fru talman, hoppas jag nu få ett svar på vår lilla invit för att finna gemensamma lösningar och ta landet ur massarbetslöshetens järngrepp.

Fru talman! Det här är ju typiskt för Hans Anderssons debattstil. Så fort man försöker öppna för något slags konstruktiv dialog och finna metoder för att hitta lösningar på svåra problem kastar sig Hans Andersson direkt över det, pekar på vad som gick snett och på vad som inte blev bra och säger att vi inte skall göra om sådana misstag. Nej, det är klart, Hans Andersson - då skulle vi ju inte komma någonstans. Då kan vi stå där med våra olika förslag och rösta på dem rakt upp och ned. Då får vi ju inte någon debatt. Är det på det sättet som vi i sak skall försöka debattera arbetsmarknadspolitiken? Då tror jag inte att Hans Andersson har så mycket att tillföra. För övrigt, Hans Andersson, är er trovärdighet i fråga om riksdagsbehandlingen allvarligt skadad. I början på den här veckan yrkade ni bifall till vissa saker som kunde samla majoritet och fälla regeringen. Men sedan, när det verkligen gällde i omröstningen, tog ni ändå tillbaka detta och stod lojalt upp som regeringens stödtrupp. Ni har inte längre någon trovärdighet när ni yrkar bifall till saker. Vi vet att ni ändå till syvende och sist kommer att backa upp regeringen. Sedan till våra anslag till arbetsmarknadspolitiken. Vi har faktiskt lagt fram förslag om 14 miljarder i tillväxt och företagsåtgärder. Detta kommer att skapa sysselsättning, det kommer att göra så att fler får arbete. Vi har lagt fram förslag om 6,5 miljarder till kommuner och landsting. Detta kommer att skapa sysselsättning. Detta kommer att ge arbete. Det kommer definitivt att minska arbetslöshetskön. Det är det som är poängen med vårt förslag.

Fru talman! Huruvida Hans Andersson har problem med åderförkalkning skall jag inte uttala mig om. Men faktum är att ni i måndags yrkade bifall till förslag som samlade en majoritet. Men sedan, precis innan omröstningen på tisdagen, sade ni: Vi har ändrat oss. Vi fäller inte regeringen. Vi vet ju att när det kommer till kritan kommer det alltid att vara så. Ni är regeringens lojala stödtrupp. Det kommer också att gälla i de här frågorna, om saken skulle ställas på sin spets. Om inte Hans Andersson tror att 20 miljarder satsade på företag, på tillväxt och på kommuner och landsting ger ett enda jobb, tror jag att Hans Andersson är illa ute i debatten. Det är klart att det ger sysselsättning. Det kommer att kapa arbetslöshetsköerna. Det är ju det som är poängen. För övrigt, Hans Andersson, är ni i Stockholms läns landsting beredda att göra nedskärningar inom vården med 3 miljarder. Hur slår detta mot sysselsättningen inom vård och omsorg? Hur slår detta mot hur omsorgen bedrivs? Är det en värdig vård och omsorg? Det är detta som Vänsterpartiet står för i Hans Andersson uppmanade tidigare Kent Olsson att tala med något lägre tonfall. Jag tror att Hans Andersson själv faktiskt bör stämma ned sig litet i sina ordval.

Fru talman! Låt mig först, innan jag går in på betänkandet, framföra ett tack till arbetsmarknadsutskottets kanslipersonal. Det betänkande som ligger på bordet i dag är ett av de största betänkanden vi har haft här, med inte mindre än 259 motionsyrkanden. Naturligtvis har detta haft till följd att det har blivit ett antal tillkännagivanden. Jag vill redan från början säga några ord till Elver Jonsson, som försöker göra ett stort nummer i massmedierna av att det är en spricka mellan s-gruppen i utskottet och arbetsmarknadsministern, av att vi inte går i takt. Så är det faktiskt inte. Om det finns 250 yrkanden är det väl helt normalt att det blir ett och annat tillkännagivanden. Jag tror att Elver Jonsson kanske skall gå tillbaka till 1993-94 och rannsaka de åren. Jag roade mig i går kväll med att ta fram ett antal betänkanden från när vi hade en borgerlig regering. I det betänkandet fanns det nio tillkännagivanden. Totalt under det året var det 102 tillkännagivanden. Så jag tror att det tillkännagivande som vi har gjort i arbetsmarknadsutskottet är en liten krusning. Jag vänder mig också mot att Vänsterpartiet i massmedier påstått att frågorna inte hanteras rätt i utskottet. Man kan vara populist på många områden, Hans Andersson, men jag tycker faktiskt inte att man skall vara populist när det gäller det formella. Vi har haft elva sammanträden i arbetsmarknadsutskottet innan vi lade fram det här betänkandet på riksdagens bord. Har Hans Andersson synpunkter på att utskottshanteringen inte varit den rätta tycker jag att det vore bra om han framförde dem på utskottets sammanträden och inte i massmedierna. Det måste finnas en viss renhårighet hos politiker, men det kan man naturligtvis inte förvänta sig från Vänsterpartiet. Fru talman! Låt mig först yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till hemställan i betänkandet. Som jag sade är det här ett betänkande som spänner över stora delar av arbetsmarknadspolitiken. Det innehåller ett antal yrkanden där man kan se de stora skillnaderna i synen på svensk arbetsmarknadspolitik. Genom betänkandet fullföljer vi det samarbete vi hade med Centern inför 12 juli-beslutet, där vi kanske har en annan syn på hur man i framtiden kan lösa problemen på arbetsmarknaden. Jag har inte tänkt gå in på hela betänkandet, utan jag tänker bara redovisa den del där vi fullföljer 12 Det finns också en inriktning i betänkandet som innebär mer samförstånd och mindre konfrontation, vilket jag tror är nödvändigt om man skall klara det gemensamma målet att halvera den öppna arbetslösheten. Det inser nog alla - utom Moderaterna. De väljer i sina motioner en helt annan linje med konfrontation och mer osäkerhet för vanliga människor. Fru talman! Jag måste också litet grand få kommentera de inlägg vi har hört. Detta är, som någon sade tidigare, den tredje debatten om arbetsmarknadspolitik vi har haft på mycket kort tid. En sammanfattning av de talare som varit uppe i talarstolen före mig skulle kunna vara det ständigt återkommande temat: pessimism, kverulans och ett evinnerligt eländesomkväde från oppositionen. Jag har aldrig hört så många dysterkvistar yttra sig i en debatt. Det är inte att undra på att osäkerhet och pessimism bryter ut och utvecklas ute bland människor. Varenda talare här har bara talat om eländes eländes elände. Och jag kan förstå att de gör det, fru talman, för de har inget konkret att redovisa i sina egna motioner. Det finns inget konkret, enigt alternativ från oppositionen till det socialdemokratiska alternativet. Då är det förstås bättre att bygga upp sina anföranden på att beskriva hur eländigt allting är. De tongångarna har vi haft i många andra debatter också. Jag tycker faktiskt att det var skönt att Dan Ericsson gjorde en invit och öppnade för en diskussion om sakfrågorna, i stället för att vi bara skall hålla på och beskriva allt elände. Jag har i de tidigare debatterna blivit så oändligt trött på att höra Per Unckel tjata om siffror, sänkta skatter och alltihop. Han vet ju det här, för han har försökt med sänkta skatter under en regeringsperiod. Inte blev det fler arbetstillfällen för det. Nu har han fått en mycket värdig efterträdare i Kent Olsson, som lägger an precis samma tema. Han har inget konkret att komma med, utan det är bara jämmer och elände. Jag blir också trött på allt prat från talarstolen om att arbetsmarknadspolitiken skall lösa alla problem. Vi har sagt det tidigare från arbetsmarknadsutskottet, och jag vill betona det ytterligare en gång: Arbetsmarknadspolitiken skapar inte fler jobb. Dess uppgift är att förbereda och underlätta för arbetslösa människor att komma in i en sysselsättning. Arbetsmarknadspolitiken är en del av en stor sysselsättningspolitik där också ekonomisk politik, utbildnings och näringspolitik är viktiga inslag. Men jag tror ändå inte att vi här kan klara alla dessa problem själva. Jag tror att det är på tiden att vi inser att det ute i Helsingborg, Tranås eller Uddevalla kanske kan finnas möjligheter att lösa detta, för det är där jobben skapas. Jobben skapas inte i riksdagen. Jag tror att alltför många politiker, inklusive socialdemokrater, går omkring och tror att det går att lösa allt centralt, att vi skulle kunna ta hela Sverige i ett enda stort grepp och - vips - trolla bort arbetslösheten och skapa jobb. Det spelar egentligen inte så stor roll hur många miljarder hit eller dit det handlar om, men det spelar roll för dem som är arbetslösa att man gör någonting för att få i gång jobben. Jag har aldrig träffat någon av de 600 000 arbetslösa Kent Olsson hänvisar till som presenterat sig som "en av de 600 000 arbetslösa". Det handlar inte om statistik, Kent Olsson, det handlar om individer och människor som vi måste försöka komma till rätta med. Men som vanligt gömmer sig Moderaterna bakom statistik och åter statistik. Att ohyggligt många människor i dag saknar rätten att gå till ett arbete behöver vi inte träta om. Det vet vi alla. Men Kent Olsson, Hans Andersson, Elver Jonsson och Dan Ericsson måste sluta tro att vi kan lösa alla problem här i riksdagen. Vi är inte någon sorts Peter Pan som med ett trollspö kan skapa alla de här arbetstillfällena. Jag tror att man ute i kommunerna kan ha en större förmåga att göra det här. Jag tror då att det är viktigt att vi ger en möjlighet att bedriva arbetsmarknadspolitik även på det kommunala planet. Har vi nu lyckats halvera räntan, industrin satsar 2 000 kr varje sekund på framtiden och vi ger denna möjlighet åt kommunerna ute i landet, då tror jag faktiskt att de kan klara detta, kanske på ett bättre sätt än vad vi kan göra här. Om kommunerna nu tar tillfället i akt har man chansen att skräddarsy lösningar för varje enskild individ. Man har möjlighet att göra det som passar bäst i just den kommunen. Vad det handlar om är att varenda kommun genom 12 juli-beslutet har fått den här chansen. Varenda kommun kommer att få en arbetsförmedlingsnämnd, och varenda kommun kan nu få möjligheter att satsa på detta. Jag tror ändå inte att det är dags att skrota den traditionella arbetsmarknadspolitiken, men vi måste vara öppna för förändringar i den. Den inrättades en gång på 1950-talet, och jag tror inte att den klarar de nya förändringar som har skett. Samhället förändras ständigt, och då måste vi också anpassa arbetsmarknadspolitiken därefter. Med en lokal anpassning av arbetsmarknadspolitiken på varje ort kan man där med sina förutsättningar, sina möjligheter och sina problem skapa en samling kring sysselsättningsmålet. Då blir faktiskt arbetsmarknadspolitiken ett instrument för ett brett samarbete där alla goda krafter kan hjälpas åt i form av vuxenutbildning, utbildningscenter, företagare, offentliga arbetsgivare, myndigheter och inte minst organisationer av olika slag. Fru talman! Jag tror på den här lösningen. Det gör den socialdemokratiska riksdagsgruppen och arbetsmarknadsminister Margareta Winberg också. Men jag kan inte förstå varför inte Moderaterna kan lita på sina förtroendevalda ute i kommunerna. Jag tycker också att det är dags för Vänsterpartiet att redovisa sin inställning i den här frågan. I tidigare debatter har Vänsterpartiet varit mycket svalt i den här frågan och menat att allt i stället skall ligga på det centrala planet. Men nu kanske Vänsterpartiet har börjat svänga om och se att det inte går med bara centralstyre. Jag tror att vi kan lösa problemen med arbetslösheten om vi börjar inse att det faktiskt är människor av kött och blod det handlar om, människor som måste få hjälp för att komma tillbaka till ett jobb. Kan man föra samman de goda krafterna - näringsliv, arbetsförmedling, skola, arbetssökande och fackförening - tror jag faktiskt att man kan göra mycket i den delen. Vi måste nu för en gångs skull kanske ändra oss och säga att vi inte skall detaljstyra allting från riksdagen - eller regeringen. Det är dags att vi förlitar oss på att människor ute i landet förstår sig på en del saker bättre än vad vi politiker gör. Vi har nu sagt: Nu har ni möjligheten. Det enkla rådet till kommunerna är egentligen: Gör vad ni vill! Fixa detta! Men klara de mål som är uppsatta för att minska arbetslösheten! Fru talman! Jag vill också kort kommentera diskussionen om arbetslöshetsförsäkringarna. Man har från visst håll försökt göra ett stort nummer av att vi skjuter det beslut som fattades den 12 juli på framtiden. Jag tycker inte att det är något fel i att som politiker vara lyhörd för vad folk tycker och tänker i olika frågor. I den här frågan har det varit en massiv kritik mot riksdagen, inte minst mot mig själv och Margareta Winberg. Då tycker jag att det är bra om man som politiker vågar erkänna att man kanske gjort ett fel och skjuter detta framför sig för att kunna återkomma med något bättre. Då tycker jag inte, Hans Andersson, att man skall ta kortsiktiga politiska poäng genom att kritisera detta. Då tycker jag faktiskt inte att man är någon värdig politiker. Sedan får man höra Elver Jonsson lovprisa den statliga a-kassan, som infördes under den borgerliga regeringen. Men, Elver Jonsson, den a-kassan hade inte gett mer trygghet i dag än det förslag som vi nu skrotar. Det var ungefär samma riktlinjer, samma infallsvinklar i den statliga a-kassan. Elver Jonsson sade att detta hade varit den stora lösningen. Det skiljer litet grand här, Elver Jonsson, därför att ni inrättade en arbetslöshetskassa där staten skulle subventionera administrationskostnaderna, det gjorde ni med en enda tanke, att man skulle få en överströmning från de fackliga a-kassorna till den statliga akassan. Jag tror aldrig att vi kommer tillbaka till att vi skall ha en sådan uppläggning. Fru talman! Det har diskuterats mycket om vad oppositionen säger och här har varit stora diskussioner mellan Dan Ericsson och Hans Andersson om de olika budgetförslagen. Men det är faktiskt så att samtidigt som moderaterna säger att man vill satsa mer, man skall förbereda mer så att folk kommer ut i jobben, drar man in 6,1 miljarder från de arbetsmarknadspolitiska anslagen. Jag tycker att det hade varit bra om Kent Olsson hade kunnat redovisa hur den ekvationen skall gå ihop. Det är inte det enda. Man drar in 60 miljarder genom sänkta skatter, 15 miljarder från kommunerna. Vad händer med de 15 miljarderna, Kent Olsson? Naturligtvis slår det ut i arbetslöshet på det kommunala planet. Samtidigt säger ni att ni skall lösa detta, när de metoder som moderaterna anför i sina motioner inte är trovärdiga, aldrig har varit det och inte kommer att vara det i framtiden heller. Jag vill ställa en fråga till Elver Jonsson, för jag fick inget svar för fjorton dagar sedan när vi hade en debatt. Jag tycker att det är mycket intressant när man från Folkpartiet drar in mer pengar från det arbetsmarknadspolitiska anslaget än det finns på anslaget. Det hade varit roligt att få en redovisning av hur den ekvationen går ihop. Jag kanske inte var den bäste i matematik när jag gick i skolan, men ni vill dra in 5,7 miljarder från arbetsmarknadsåtgärder, där det rimligtvis inte finns mer än något mellan 3 1⁄2 och 4 miljarder. Varifrån tar ni de andra miljarderna? Fru talman! Vänsterpartiets företrädare har i sin inledning sagt: Mer pengar hit och mer pengar dit. Hans Andersson, det finns ingen trovärdighet i detta. Det är populism. Jag sade till Hans Andersson i den förra debatten att populismen i Sveriges riksdag äntligen har fått ett ansikte genom honom. Hans Andersson bekräftar detta ytterligare i dag. Det är inte realistiskt att säga att man skall kunna satsa miljard efter miljard på olika områden. Fru talman! Däremot tycker jag att det kanske hade varit mer trovärdigt om Hans Andersson hade hänvisat till någon annan stor människa, nämligen Mellan honom och Hans Andersson i riksdagen finns mycket stora likheter. Bägge två är mycket duktiga på att måla upp luftslott och skriva fantasisagor.

Fru talman! Arbetsmarknadsutskottets ordförande klagar på att vi kverulerar. Ja, vi tar det här på största allvar, Johnny Ahlqvist. Vi är bekymrade över att den socialdemokratiska politiken inte har medfört några nya jobb under de två och ett halvt år man har varit vid makten. Vi är bekymrade över AMS prognoser för framtiden. Vi blir också bekymrade när Johnny Ahlqvist i dag inte på något sätt talar om hur man skall lösa arbetslöshetskrisen. När Johnny Ahlqvist gick fram hade jag en förhoppning om att Socialdemokraterna nu skulle tala om hur man ville lösa problemet. Inte ett ord om detta. Han var trött på att höra siffror, sade han. Det är klart att han är trött. Jag hade också varit trött om jag hade varit socialdemokratisk politiker och fått höra sanningens siffror, dvs. siffror som inte ger något hopp. Vi har presenterat vår politik i motioner och jag presenterade den från talarstolen. Där talar vi om hur vi vill förändra situationen på arbetsmarknaden. Vi tror att vi måste förändra arbetsrätten, vi tror att vi måste förändra lönebildningen och att vi måste sänka skatter. Vi måste göra det företagsvänligt i Sverige. Men det som socialdemokraterna väljer att angripa oss för är att moderaterna skall dra in pengar från den kommunala sektorn. Ja, det är riktigt. Vi drar in pengar från den kommunala sektorn, men, och det nämner inte Johnny Andersson, samtidigt som vi gör detta sänker vi skatter. Människor får alltså mer pengar över. Vår politik bygger på en helhet i detta. Det bygger också på en helhet när vi vill satsa på offensiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder med kvalitet i stället för kvantitet.
Fru talman! Det verkar som om Kent Olsson blev mycket irriterad av att jag kritiserade den moderata politiken, för han döpte om mig i replikskiftet. Men jag heter fortfarande Johnny Ahlqvist, Kent Olsson. Kent Olsson säger att Socialdemokraterna inte gör någon satsning på företag. Men företagen har ju inte den uppfattningen, Kent Olsson. Man satsar 66 miljarder detta år på industriinvesteringar. Hade man satsat 66 miljarder på detta om man hade misstrott den socialdemokratiska politiken? Det är inte så, Kent Olsson, att vi för en politik som slår snett mot de mindre och medelstora företagen. Tvärtom har vi gått ut och sagt att vi måste göra någonting för de företagen. Sedan är det ju så här, Kent Olsson, att i Stockholmsregionen finns det i dag 11 000 fler jobb än det fanns 1995. När Kent Olsson säger att arbetslösheten har ökat stämmer det inte med verkligheten. Men man kan aldrig använda sig av statistik. Det är ju det jag säger i min inledning, Kent Olsson. För moderaterna är de arbetslösa ingenting annat än statistik och åter statistik. För oss socialdemokrater är de arbetslösa människor av kött och blod. Den dag man från moderaternas sida kan diskutera på det sättet och se människorna som någonting annat än statistik kanske vi kan börja diskutera hur vi skall arbeta gemensamt i arbetsmarknadsutskottet. Men när moderaterna konsekvent har den här inställningen finns det inga öppna dörrar däremellan.
Fru talman! För oss är de arbetslösa verkligen kött och blod, Johnny Ahlqvist. Vi har lagt fram ett antal förslag som vi är helt övertygade om leder till att arbetslösheten kommer att minska. Socialdemokraterna väljer ju att lägga fram förslag som de inte själva tror på. Senare i eftermiddag kommer vi att debattera förändrade arbetsrättsregler. Om jag inte minns fel har statsminister Göran Persson sagt att man egentligen inte tror på de här förslagen, men man lägger fram dem ändå. Det är skillnaden mellan socialdemokratisk politik och moderat politik. Vi tror på våra förslag. Vi är helt övertygade om att våra förslag kommer att medföra att vi får en minskad arbetslöshet. Den ena undersökningen efter den andra tyder på detta. Sänkta skatter ger fler jobb, minskade bidrag ger fler jobb, en spetsad arbetsmarknadsutbildning ger fler jobb, en förändrad lönebildning ger fler jobb. Vi kan se oss om runt om i världen och konstatera att sådan är situationen. Det är skillnaden. Vi står alltså för att vår politik ger fler jobb. När jag hör Johnny Ahlqvist förundrar jag mig. Var finns optimismen inom socialdemokratin, var finns möjligheterna att få fram fler jobb? Ingenstans hör jag detta, inga förändringar, som EU säger, om sänkta skatter. Allmänt prat om en sysselsättningsunion, som inte ger några jobb. Skulle Johnny Ahlqvist nu kunna tala om för mig i nästa replik: Var någonstans och hur tänker Socialdemokraterna se till att minska arbetslösheten och få fram nya jobb? Det har vi ännu inte hört i kammaren i dag, och det vore kanske intressant om riksdagens största parti hade några idéer kring detta och inte bara sade att statistiken inte är så viktig. Det är viktigt för de arbetslösa människorna att det tillskapas jobb i det här landet.
Herr talman! Om Kent Olsson läser det betänkande som vi har utformat i arbetsmarknadsutskottet kan han se att där finns konkreta förslag på hur vi skall kunna minska arbetslösheten. Vad jag vill diskutera med Kent Olsson är det alternativ som Moderaterna för fram. Detta innebär, som jag sade från talarstolen, en större otrygghet för människorna. Kent Olsson säger att Moderaterna vill ha en spetsad arbetsmarknadsutbildning. Men hur skall man kunna spetsa en arbetsmarknadsutbildning när man drar bort 6,1 miljarder från anslaget? Den ekvationen går inte ihop, Kent Olsson. Den ekvationen är inte trovärdig. Kent Olsson sade också att 55 arbetstillfällen försvinner från Vargön, och det är naturligtvis beklagligt. Men vad kommer att hända om man drar in 15 miljarder från den offentliga sektorn? Kent Olsson och Moderaterna säger inte att detta kommer att resultera i arbetslöshet för sjukvårdsbiträden, undersköterskor och kommunalanställda. Moderaterna prioriterar inte den gruppen. Vad gäller lönebildningen hänvisar alltid Moderaterna till USA och Nya Zeeland, men man nämner inte att år 1979 kunde 10,5 % av människorna där inte försörja sig på ett arbete och att den siffran 1990 har ökat till 17 %. Det är den utformning av lönebildningen som Moderaterna vill ha i det svenska samhället, men den utformningen betackar vi socialdemokrater oss för.
Herr talman! Utskottets ordförande öppnade mjukt och försiktigt, och mycket av det han sade gick att instämma i. Han talade om samling och om att öppna den traditionella arbetsmarknadspolitiken och söka nya vägar. Det var nästan så att det han sade hade en liberal klang. Han sade också att det inte går att lösa allt centralt. Oerhört klokt tänkt - om ändå den socialdemokratiska regeringspolitiken präglades mer av det! Han sade också att arbetsmarknadspolitiken inte kan lösa allt. Det är något som jag har försökt säga rätt många gånger i den här kammaren. Arbetsmarknadspolitiken kan aldrig bli något annat än ett komplement, men för den skull är det ju inte oviktigt hur detta komplement ser ut. Johnny Ahlqvist var något störd över att jag hade talat om det tillkännagivande utskottet ger, men det låg ingen anklagelse i det jag sade, utan det var ett försök till beröm. I sak innehåller det tillkännagivandet utomordentligt viktiga justeringar. Det gäller möjligheten för de arbetshandikappade att få vara kvar på sina jobb, det gäller kvaliteten i arbetsmarknadsutbildningen, det gäller invandrarkvinnornas svåra situation, och det gäller att de kommunala arbetsförmedlingsnämnderna inte skall styras så hårt. Detta ligger också i linje med vad Johnny Ahlqvist sade. Det är klokt att utskottet och också Socialdemokraterna i de här viktiga arbetsmarknadspolitiska frågorna hade kuraget att korrigera de förslag från regeringen som vi har underkänt. Johnny Ahlqvist säger också att man fullföljer samarbetet med Centerpartiet. Ja, det är möjligt att man fullföljer det samarbetet, men det är också mycket som avbryts. En hel del förslag under detta år har tillkommit under panik och varit föga genomtänkta.
Herr talman! Elver Jonsson får det nästan att framstå som att vi är överens om det mesta. Vi är överens om mycket. Det gäller t.ex. de tre ben som Elver Jonsson åberopar hela tiden, nämligen en aktiv arbetsmarknadspolitik, näringspolitik och sunda statsfinanser. Där har vi inga skiljaktiga meningar. Jag blev litet orolig när Elver Jonsson sade att jag lät som en sann liberal, och jag funderade på vad jag hade sagt för fel, för det facket vill jag inte placeras i. Elver Jonsson kanske missar en sak när han talar om de tre benen. Den som har sett ett bord eller en stol med tre ben vet att det är betydligt lättare att välta än ett bord eller en stol med fyra ben. Vad som inte finns med i Folkpartiets förslag är det fjärde benet, som Socialdemokraterna har, nämligen satsningarna på utbildning. Om vi skall kunna hitta en samsyn mellan Folkpartiet och oss är det viktigt att Folkpartiet kompletterar de tre benen med ett fjärde, nämligen utbildningssatsningarna.
Herr talman! Jag sätter gärna till både ett fjärde och ett femte ben, men de tre första är de mest vitala och de bärande. Vi får inte glömma bort att vi ännu inte har facit på den satsning som nu sker på utbildningspolitikens allmänna del. Jag har här i kammaren några gånger påmint om att vi inte får glömma bort att den utbildning som nu erbjuds riktar sig till den grupp människor i samhället som har den svagaste utbildningsbenägenheten. Det gör att det här är en tung sak. Johnny Ahlqvist har klagat på att vi är för pessimistiska och att vi kverulerar och kritiserar för hårt. Det är möjligt, men det är en stilla västanfläkt i jämförelse med det som skedde under den förra mandatperioden, som den minnesgode kanske erinrar sig. Samtidigt erkänner Johnny Ahlqvist - och det skall han hållas räkning för - att kritiken har påverkat också de ställningstaganden som den socialdemokratiska utskottsgrupperingen står bakom i detta betänkande. Vi behöver ha en helhetssyn. Vi behöver ompröva mycket - inte satsa på återställare av 1994 års höstmodell, utan något nytt och konstruktivt. Tjänste och servicesektorn behöver lyftas fram, skatter och avgifter bör ligga på en rimlig nivå, och kvaliteten i utbildningen skall höjas. På de punkterna finner jag att det finns ett betydande stöd långt in i socialdemokratiska kretsar, och jag är därför rätt hoppfull om att regeringen ändå skall ta till sig det här. Jag tror nämligen att det är viktigt att vi korrigerar det här, i en ny tid då det är betydligt svårare att hjälpa människor till ett eget arbete, men för den skull inte mindre viktigt.
Herr talman! Det har alltid varit oppositionens stora fördel att kunna vara kverulanter. Det var också vi när vi satt i opposition. Det är alltid lättare för oppositionen att lösa arbetslöshetsproblem och alla andra problem, eftersom man inte behöver ta det ekonomiska ansvaret. Det är positivt att höra att Elver Jonsson säger att man inom Folkpartiet är beredd att satsa mer på utbildning. Utbildningssatsningar har ju en direkt bärighet på det som Elver Jonsson efterlyste från talarstolen, nämligen en bra näringspolitik. I dag hör vi att företagen är beredda att anställa mer folk, men de kanske inte kan få tag på den sorts människor som de behöver anställa. Det är oerhört viktigt att man inte får nya flaskhalsproblem, utan att man får tillgång till arbetskraft som omedelbart kan sättas in på de lediga jobben. Jag tror att vi har i stort sett samma syn på detta, Elver Jonsson. Jag har fortfarande inte fått ihop ekvationen vad gäller att Folkpartiet vill dra in 5,7 miljarder fastän det bara finns 4 miljarder. Men vi får väl ha fler debatter, så att jag kan få ett svar på detta. Elver Jonsson säger ju samtidigt att Folkpartiet går i bräschen när det gäller satsningar på kvinnorna. Det är väl inte riktigt med sanningen överensstämmande. Om man minskar de arbetsmarknadspolitiska medlen slår det kanske hårdare mot kvinnorna.

Herr talman! Det var inte mycket man behövde kritisera Vänsterpartiet för. Halva Hans Anderssons inlägg handlade återigen om statistik, statistik och åter statistik och eländes elände. Jag vet inte vad det konstruktiva i Vänsterpartiets politik är. Det är klart att jag är lika bekymrad över att man minskar på arbetsmarknadsutbildningen, Hans Andersson. Men det är inte relevant att göra den jämförelse som Hans Andersson här gör. Vi har i utskottet sagt att om man skall satsa på arbetsmarknadsutbildning framöver får det inte bli någon sorts förberedande utbildning, utan den utbildningen skall ske inom det reguljära utbildningssystemet. Om man räknar bort en del av den statistiken tror jag faktiskt att katastrofen inte är så stor som Hans Andersson här försöker låtsas att den är. Hans Andersson tyckte kanske att jag var för kritisk när det gällde beredning. Jag delar Hans Andersson uppfattning, och det sade jag i den förra debatten, att den nya budgetprocessen inte är avpassad efter hur verkligheten ser ut i riksdagsarbetet, utan vi måste börja betydligt tidigare om man skall kunna klara av detta. Men jag vet inte om man som Hans Andersson i massmedierna kan rikta kritik mot att utskottsberedningen inte har fungerat. Som jag sade inledningsvis har utskottet haft elva sammanträden för att göra dessa betänkanden. Vi har haft extrasammanträden, och vi, och framför allt personalen, har ställt upp. Jag tror inte att det är så dåligt berett som Hans Andersson låter göra gällande. Men det är en infallsvinkel om man vill svärta ned socialdemokratiskt politik. Jag har fortfarande inte fått något svar från Hans Andersson på hur man skall finansiera alla de löften man ställer ut i dagens debatt.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

När det gäller rehabiliteringsförslagen har jag ingen annan uppfattning än Hans Andersson i den frågan. Nu har arbetsmarknadsministern suttit och lyssnat både på Hans Andersson och mig i debatten, så vi kan kanske förvänta oss att det kommer ett förslag på den del som gäller rehabiliteringen. Det var ett bra förslag som Arbetsmarknadspolitiska kommittén tog fram. 60 000 människor faller i dag mellan stolarna och kastas mellan försäkringskassa och arbetsförmedling. Det är inte något värdigt att behandla människor. Jag tror säkert att det kommer ett bra förslag från Arbetsmarknadsdepartementet om detta. Herr talman! Jag är ändå orolig. Jag säger inte att man i Vänsterpartiet är populister om jag inte har fog för detta. Vänsterpartiet är det enda parti i denna kammare som har lagt fram förslag som bryter igenom det utgiftstak som riksdagen beslutade om under våren. Vad händer om man spränger detta utgiftstak? Jag tror att det finns samlad bedömning både i denna kammare och i verkligheten utanför denna kammare att detta skulle innebära en ränteökning. Var får en ränteökning till följd, Hans Andersson? Jo, prisökningar, hyresökningar och att investeringsräntan stiger. Vad innebär detta? Ökad arbetslöshet. Därför tycker jag att det hade varit rimligt att Hans Andersson kanske hade accepterat att man har ett utgiftstak som riksdagen har beslutat om och inte säger till väljarna där ute: Vi vill göra det här, och vi vill göra det här. Det är ingen verklighet, Hans Andersson.
Herr talman! Johnny Ahlqvist sade att det var skönt med en invit från Dan Ericsson. Men för att det skall bli någonting av det hela vill jag ha svar på det skisserade program som jag berörde i mitt anförande. Det handlar först bl.a. om att avreglera arbetsmarknadspolitiken. Såvitt jag förstod av det inlägg som Johnny Ahlqvist gjorde är han inne på den inriktningen. Jag skulle bara vilja ha det bekräftat. Då kan vi bocka av det som den första punkten där vi är överens. Det andra var satsningen på kommuner och landsting för att förhindra uppsägningar och se till att vi har en värdig vård och omsorg. Det tredje var tjänstesektorn. Det aktuella i debatten i dag är tjänsteföretag i hushållssektorn. Hur ser egentligen Johnny Ahlqvist på detta? Det finns olika förslag. Finns det möjlighet att vi kan samlas till en konkret åtgärd just på detta område? Det fjärde jag pekade på ett var företagsinriktat program för att underlätta företagande. Jag skulle vilja ha något svar på dessa frågor. Herr talman! Johnny Ahlqvist sade att han inte är Peter Pan som kan lösa alla frågor. Jag tror väl inte att någon tar Johnny Ahlqvist för Peter Pan. Men det får inte heller bli så att han blir en John Blund som säger god natt till arbetsmarknadspolitiken.
Herr talman! Det verkar som att sagostunden fortsätter här i kammaren. Jag sade faktiskt inte att jag skulle vara någon sorts Peter Pan. Jag sade att det finns alltför många politiker i det här landet som tror att man kan lösa allting genom centrala beslut. Vips kan man med ett trollspö trolla bort arbetslösheten! Vi får inte ha någon övertro på oss själva att vi kan klara av allt detta. Jag syftade på den första punkt som Dan Andersson tog upp. Jag menade att man kanske måste avreglera litet grand av arbetsmarknadspolitiken och kanske ha enklare mål där vi i stället gör en målstyrning från riksdagen och regering och riksdag gör en beställning till dem som skall verkställa detta: Lös detta problem. Ni får göra hur ni vill på det kommunala planet. Det var vad jag menade. Där kan vi vara överens, Dan Ericsson och jag. När det sedan gäller tjänsteföretagen finns det en utredning - jag vet inte om den är klar ännu - som ser över frågan och som skall återkomma med ett förslag. Vi får väl se vad utredningen kommer fram till. Jag kan inte se någon anledning till att föregripa utredningens resultat. Jag tror själv att det kan innebära ett antal arbetstillfällen i den privata tjänstesektorn. Men skillnaden mellan Dan Ericssons och min uppfattning är kanske att jag tycker att man skall kunna hjälpa företaget och inte den enskilde människan som får servicen utförd. Här har vi kanske litet svårare att diskutera oss samman.
Herr talman! Johnny Ahlqvist förväxlar mig med Dan Andersson, som väl utreder frågan om tjänsteföretagen. Det skall i och för sig bli intressant att se om det blir ett förslag som vi kan samlas om, oavsett våra efternamn. Jag vill peka på att vi för kristdemokraternas del har lyft fram den danska modellen, som innebär att man underlättar för företagande i tjänstesektorn. Det är detta som det handlar om hela tiden, vilket Johnny Ahlqvist borde ha lärt sig efter det antal debatter som vi har haft i detta ämne. Jag noterar att han ännu inte har tagit till sig det. Sedan, herr talman, går det inte att likt Peter Pan vifta med trollspöet och med några centrala beslut lösa det hela, utan det skall ned i verkligheten, på den kommunala nivån. Det är också precis det som vi kristdemokrater står för och som vi har skrivit i reservationer och i särskilda yttranden. Vi måste också i arbetsmarknadspolitiken föra in subsidiaritetsprincipen, det svåra ordet, som innebär att besluten förs ned till lägsta möjliga effektiva nivå. För den skull skall vi inte totalt avhända oss det nationella ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Men det är på den lokala nivån som problemen kan lösas. Det är därför det måste ske en samverkan mellan kommun, arbetsförmedling och försäkringskassa. För att konkret kunna göra någonting måste man också ha gemensamma ekonomiska resurser, och man måste riva upp regelsystemen, som är för rigida. Min tolkning av Johnny Ahlqvists inlägg är att ni faktiskt är helt inne på detta med subsidiaritetsprincip också i arbetsmarknadspolitiken.
Herr talman! Det måste väl ändå framgå av det betänkande som vi diskuterar i dag vad inställningen bland socialdemokraterna är. Jag försökte också redogöra för den från talarstolen, men jag vet inte om Dan Ericsson inte lyssnade på mig vid det tillfället. Jag redogjorde i alla fall för vår syn på frågorna. Jag sade att jag förutsätter att det pressmeddelande som gick ut från Arbetsmarknadsdepartementet i går andas samma syn på frågorna. Jag tycker att Dan Ericsson skall ställa frågan till arbetsmarknadsministern. Vi som har suttit i Arbetsmarknadspolitiska kommittén för att försöka forma arbetsmarknadspolitiken tror att det kanske finns bättre krafter på det lokala planet. Om man för in företagare, fackföreningar, kommuner och arbetsförmedlingar, tror jag att man kan finna bra lösningar på många av problemen. När det gäller punkt 5 i Dan Ericsson förslag om satsningar på vård och omsorg överlämnar jag med varm hand frågan till arbetsmarknadsministern.
Herr talman! Jag välkomnar det som Johnny Ahlqvist sade i talarstolen, att bl.a. arbetsmarknadspolitiken skall föras ned till det lokala planet för samordning. Jag har suttit i Arbetsmarknadspolitiska kommittén, där vi i Miljöpartiet avgav en reservation. Vi vill nämligen gå längre med en sammanslagen organisation, i vilken vi vill att arbetsförmedling, försäkringskassa och delar av socialtjänsten skall ingå. Vi vill också att de olika ersättningssystemen skall samordnas. Vi är nu på rätt väg. Vi hoppas att vi med arbetsmarknadsministerns hjälp skall gå vidare med detta och att det så småningom skall komma ett bra förslag från regeringen i frågan. Jag vill upprepa en fråga som jag brukar ställa till Johnny Ahlqvist. Det gäller den bortre parentesen i akassan. Försämringarna i a-kassan skjuts nu upp till mars, och det skall komma ett nytt förslag som skall grunda sig på ARBOM-utredningen. Men den bortre parentesen skall ju dock börja gälla från den 1 januari 1996. Därför undrar jag om Johnny Ahlqvist tillsammans med arbetsmarknadsministern nu har kommit på vad de som blir utförsäkrade 1998 skall göra efter den bortre parentesen. En annan fråga gäller detta med arbetstidsförkortning, som jag har fört fram många gånger. Varför vill inte Johnny Ahlqvist göra upp med kvinnorna inom det socialdemokratiska partiet, som verkligen vill ha en arbetstidsförkortning, så att en sådan kan genomföras så småningom?

Herr talman! När det gäller den bortre parentesen vet Barbro Johansson mycket väl att denna riksdag har fattat ett principbeslut om att arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring. Skall det vara någon trovärdighet i att ha en omställningsförsäkring, kan det ju inte vara någon sorts allmän medborgarlön som skall gälla hela livet. Då måste det faktiskt vara så att man efter en viss tid inte längre omfattas av försäkringen, utan då måste ett annat system träda in. Just därför har arbetsmarknadsministern sagt och det sägs i utskottsbetänkandet att vi skall ta ett samlat grepp om hela arbetslöshetsförsäkringen. Det är ju därför vi skjuter upp beslutet från den 12 juli. Under tiden har Arbetsmarknadsdepartementet möjlighet att återkomma till riksdagen med en samlad lösning för hela arbetslöshetsförsäkringen. Där kommer naturligtvis att ingå vad som händer efter den bortre parentesen. När det gäller arbetstidsförkortningen tror jag att man från Miljöpartiet har någon form av övertro på den. Jag är inte motståndare till en arbetstidsförkortning. Men den skall inte användas som ett sätt att minska arbetslösheten, som Miljöpartiet föreslår, för då fördelar man bara arbetslösheten i stället. Arbetstidsförkortning löser inte alla problem. Men jag kan återkomma i nästa replik, herr talman, för att vidareutveckla min syn i denna fråga.
Herr talman! Det är naturligtvis välkommet att det äntligen skall komma ett förslag om vad som skall hända efter den bortre parentesen i och med att den nu börjar rulla från den 1 januari 1996. Jag hoppas att förslaget skall vara framme i mars månad då propositionen läggs fram. När det gäller arbetstidsförkortningen tycker vi självfallet att det är ett bra sätt att lösa arbetslösheten, men det är också ett bra sätt att åstadkomma att människor mår bättre, som jag har framfört. Det har gjorts försök med arbetstidsförkortning i Sverige. Vi vet att det också har gjorts försök i bl.a. Tyskland, där man säger att en miljon nya arbeten har skapats på grund av arbetstidsförkortningen. Varför skall vi i Sverige och i denna kammare hålla på att vi måste ha en arbetstid som är 40 timmar i veckan? Vi måste komma ned till lägre nivåer. Varför kan alla andra länder utom Sverige införa arbetstidsförkortning? Titta bara på Finland, som nu har genomfört en arbetstidsförkortning, och på Danmark där man nu har en kortare arbetstid än vi. Även i Norge har man minskat arbetstiden. I Tyskland har man som sagt fått fram många nya arbetstillfällen.
Herr talman! Barbro Johansson, vi är ju inte oense i denna fråga. Jag har sagt att jag för min del inte kan se fyrtiotimmarsbegreppet som något ytterst heligt. Men jag tycker inte om när man från Miljöpartiet försöker använda förslaget om arbetstidsförkortning som ett argument för att lösa arbetslösheten, för det gör den inte. Både Barbro Johansson och jag har varit i Tyskland och studerat de experiment som har förekommit där. Men det var ju så, Barbro Johansson, att arbetstiden faktiskt blev längre efter att man hade infört sänkningen, eftersom man i stället höjde sin lön. Arbetstiden sänktes till 35 timmar, men den genomsnittliga arbetstiden blev 41 timmar. Därmed ökade man den ursprungliga arbetstiden med en timme, av ekonomiska skäl. Sedan är det nog viktigt att vi som politiker även tar hänsyn till och lyssnar på vad folk tycker i arbetstidsförkortningsfrågan. Det har gjorts försök i bl.a. Växjö. Växjö kommun har 5 000 anställda. De erbjöds alternatiaven fem timmars arbetstidsförkortning per vecka eller en tioprocentig lönehöjning på två år. Av de 5 000 människor som har fått detta erbjudande, Barbro Johansson, är det 160 som har tackat ja. Det är alltså långt ifrån de 77 % som Barbro Johansson sade vill ha en kortare arbetstid. Jag tycker jag att det är viktigt att vi för en dialog med de människor som kanske vill ha kvar arbetstiden och i stället får högre lön.

Herr talman! Varje gång vi under de senaste åren har haft en arbetsmarknadspolitisk debatt, har det skett mot en väldigt dyster bakgrund. Så är tyvärr fallet också i dag. Massarbetslösheten består, och enligt AMS prognoser finns det ingen större ljusning i sikte. Arbetsmarknadspolitiken är en väldigt viktig del av den politiska helheten. Men det är inte i första hand genom arbetsmarknadspolitiken nya jobb kan skapas, utan inom andra politikområden. Då handlar det om ekonomisk politik, skattepolitik, näringspolitik, energipolitik, utbildningspolitik osv. En av de absolut viktigaste förutsättningarna för tillväxt och nya jobb, är att vi har ordning och reda på statens affärer. Den viktiga grundstenen är nu lagd. Genom samverkan mellan Centern och Socialdemokraterna har ett omfattande saneringsarbete genomförts. Budgetunderskottet minskar dramatiskt, och räntan sjunker. Om vi över huvud taget skall kunna driva en framåtsyftande politik för nya jobb, måste det ske av egen kraft och inte med lånade pengar. Detsamma gäller för övrigt hela välfärdspolitiken i vid mening. Det finns som sagt många ljuspunkter i ekonomin i Sverige. Räntan har sjunkit med 4,5-5 % under de senaste 18 månaderna. Statens upplåningsbehov har minskat med mer än 100 miljarder kronor. Kronan har stärkts. Inflationen är näst intill obefintlig. Det här skapar en väldigt bra grund för tillväxt och nya jobb. Den relativt låga räntan är också en starkt bidragande orsak till att investeringarna i näringslivet nu beräknas komma upp i rekordnivåer. För nästa år redovisas investeringar på 65-70 miljarder kronor i näringslivet. I det sysselsättningspolitiska beslut som fattades i somras, den 12 juli, ingick flera delar som träder i kraft först vid stundande årsskifte och som vi alltså inte har sett effekterna av än. Det gäller bl.a. de sänkta arbetsgivaravgifterna riktade mot de minsta företagen, lindrad dubbelbeskattning och förbättrad kapitalförsörjning för småföretagen. Det gäller också de här tre speciella programmen som får 1 miljard kronor var, ett program för småföretagsutveckling, ett program kretsloppsanpassning och så det s.k. Östersjöprogrammet. Jag är övertygad om att inte minst dessa miljardprogram är en viktig upptakt för en hållbar utveckling med nya jobb. Det är i första hand inom de mindre företagen som den stora potentialen för nya jobb finns. De förbättringar som görs för just småföretagen, kommer att fungera som en viktig vitamininjektion. Den s.k. gröna sektorn är enligt OECD är världens snabbast växande marknad. Här måste ambitionen vara att Sverige skall vara världsledande. Det handlar om allt från traditionellt kretsloppsarbete med återanvändning och återvinning till miljöteknik i den internationella frontlinjen. Det handlar om upprustning av Jag är också övertygad om att omställningen av energipolitiken, med avveckling av kärnkraften och utnyttjande av förnybara, inhemska energikällor, är ett annat område som ger stora möjligheter för ny sysselsättning i vårt land. De två aktuella betänkanden som nu diskuteras är omfattande och berör en mängd olika frågeställningar och områden. Jag tänkte kommentera några av dem här, närmare bestämt fem stycken. Det första område jag vill ta upp är målsättningarna för AMS verksamhet. Det finns de facto en klar och tydlig konflikt mellan kvantitativa mål och kvalitativa mål. Om det kvantitativa målet ges alltför hög prioritet, är risken uppenbar att det blir åtgärder som är billiga som prioriteras i första hand - oavsett vilken kvalitet det är på åtgärderna. Givetvis är det viktigt att många erbjuds olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men det är samtidigt viktigt att kvaliteten upprätthålls. Jag tycker att det är väldigt bra att utskottet är tydligt på den punkten och säger att det är särskilt viktigt att tillräckligt utrymme skapas för arbetsmarknadsutbildning i form av kvalificerad yrkesutbildning. Jag vill också för egen del gärna understryka detta uttalande. Det vill jag göra mot bakgrund av att det redan i dag finns en brist på arbetskraft inom vissa yrkesområden. Konjunkturen är enligt alla bedömningar på väg uppåt, och då är det särskilt viktigt att uppgången inte motverkas av att det uppstår flaskhalsar i produktionen genom att speciella kompetenser blir en bristvara. Skulle en sådan situation uppstå är det dessutom risk för löneglidning och ökad inflation. Utskottets tillkännagivande på den här punkten är mycket viktigt. Jag utgår från att regeringen och arbetsmarknadsministern noga följer frågan och vidtar åtgärder om det är nödvändigt. Det andra område jag skulle vilja kommentera, är de arbetshandikappades situation. Det sparbeting som regeringen i budgetpropositionen lagt på Samhall innebär en uppenbar risk att arbetshandikappade sägs upp. Självklart skall även Samhall effektiviseras, och det skall ställas krav på ökad produktivitet osv. Men utskottet har på denna punkt gjort en annan bedömning än regeringen, och därför tillförs Samhall ytterligare 75 miljoner kronor. Jag bedömer att inga arbetshandikappade skall behöva sägas upp inom Samhall med detta tillskott. Frågan om dem som, inte minst inom den ideella sektorn, är anställda med lönebidrag, har ju varit en följetong under det senaste året. Det har kommit ett par utskottsinitiativ för att förhindra uppsägningar på grund av sänkt bidragsnivå. Jag hoppas att vi nu under våren definitivt skall kunna ta ställning för att skapa trygghet för dessa människor. Min och Centerns utgångspunkt är att det även fortsättningsvis skall kunna utgå bidrag med upp till 90 % av lönesumman inom den ideella sektorn. Det tredje område jag vill beröra är jämställdhet och kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Hittills har arbetslösheten varit lägre bland kvinnor än bland män, men nu närmar sig kvinnorna männen, och kvinnornas arbetslöshet kommer med all sannolikhet att passera männens under det kommande året. Det beror bl.a. på att den offentliga sektorn kommer att dra ned ytterligare. Det är därför oerhört viktigt att arbetsmarknadspolitiken särskilt inriktas på kvinnornas situation. Tyvärr har de arbetsmarknadspolitiska insatserna inte fördelats på ett ur jämställdhetssynpunkt godtagbart sätt. Enligt utredningen Hälften kunde vara nog, kommer inte kvinnor i fråga för dyrare arbetsmarknadsinsatser i samma utsträckning som män. Kvinnor får oftare erbjudanden om s.k. kallas-vid-behovarbeten. De får kortare arbetsmarknadsutbildningar och deltar inte lika ofta som männen i projektanställningar. Detta är självklart inte en acceptabel situation. Utskottet gör mycket skarpa markeringar på den punkten och utgår från att jämställdhetsaspekten bättre skall prägla de arbetsmarknadspolitiska insatserna i framtiden. Det fjärde område jag vill kommentera handlar om decentraliseringen av arbetsmarknadspolitiken. I beslutet i somras ingick också ett beslut om decentralisering av arbetsmarknadspolitiken. Det var första steget i ett viktigt systemskifte. Det finns nu en lokal arbetsförmedlingsnämnd i varje kommun, och en majoritet av ledamöterna tillsätts på förslag av kommunen. Det skapar förutsättningar för en bättre lokal anpassning och för en bättre samverkan mellan den statliga arbetsförmedlingen och kommunens resurser. Det finns dock signaler från många kommuner om att man känner sig kraftigt kringskurna i sin verksamhet i de lokala arbetsförmedlingsnämnderna. Därför är det viktigt att följa upp det här beslutet så att det inte blir pappersreform utan en reform som verkligen leder till mindre av centrala riktlinjer och till mer av lokala initiativ utifrån den enskildes och den lokala arbetsmarknadens förutsättningar. Det är därför bra att utskottet gör ett tillkännagivande på denna punkt där utskottet med kraft understryker att arbetsförmedlingsnämnderna, med utgångspunkt i den nationella arbetsmarknadspolitiken, måste ges största möjliga frihet att utveckla en lokal samverkan mot arbetslösheten. Jag välkomnar också att Johnny Ahlqvist, arbetsmarknadsutskottets ordförande, ägnade en stor del av sitt anförande åt just den här punkten. I det sammanhanget lät han som en sann decentralist. Det gläder mig. Det femte och sista området som jag vill kommentera handlar om a-kassan. Utskottet föreslår att ikraftträdandet av de förändringar som vi i somras beslöt skall skjutas upp. Det är bra. A-kassereglerna och det trygghetssystemet är komplicerade och långsiktiga. Under de senaste åren har vi ett stort antal gånger gjort förändringar i regelsystemen. De här täta förändringarna har skapat osäkerhet, problem med övergångsregler osv. Till våren skall en proposition komma som förhoppningsvis är av det slaget att vi kan ta ett helhetsgrepp om a-kassan vad gäller både regelverken och detta med en långsiktigt hållbar finansiering. Jag hoppas att det systemet blir robust för en lång tid framöver. Därför är det klokt att nu skjuta upp ikraftträdandet, så att vi till våren samlat kan behandla hela a-kasseproblematiken. Jag vill passa på att redan nu redovisa några principer som jag menar måste ingå i det kommande beslutet. A-kassan skall vara en tydlig omställningsförsäkring för dem som har en fast förankring på arbetsmarknaden. Ersättningen skall vara tidsbegränsad, dvs. den bortre parentes som ingick i 12 juli-beslutet skall ligga fast. Egenföretagarnas möjligheter att erhålla a-kassa, som i dag är mycket begränsade, måste rättas till och förbättras. Det behövs en från de fackliga organisationerna fristående a-kassa. Ersättningsnivån skall vara 80 %. Ökade egenavgifter skall tas ut för att finansiera omläggningen. Avslutningsvis, herr talman!

Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottsbetänkandena nr 1 och 7.

Herr talman! Med tanke på önskemålet att vi begränsar våra yrkanden under beslutspunkterna yrkar jag för Folkpartiets del bifall till reservationerna 2, 10 Jag har med intresse lyssnat på regeringens stabilaste supporter. Centern har ju tagit rollen som opposition i karantän. Elving Andersson säger att det gäller att få ordning på statens affärer. Man kan undra vem Elving Andersson talar till. Möjligen talar han till Vänstern, som har gjort ett genombrott i fråga om det s.k. taket. I övrigt finns det en samstämmighet kring att hålla ordningen att beslut ändå skall ligga fast. Detta med sunda statsfinanser, den s.k. gröna sektorn och miljösatsningen är riktiga och fina åtgärder. Också det här är politiskt okontroversiellt när det gäller att verbalt bli överens. Däremot blir det litet knepigare när Elving Andersson talar om avvecklingen av kärnkraften, i vars spår följer höjda elskatter som slår ut en mängd jobb om det här blir verklighet. Detta gäller också i våra hemtrakter, Elving Andersson! Jag vill varna för en sådan utveckling. Vad Centern har medverkat till handlar om att fördubbla den tunga sjuklöneperioden för företagen, att kräva företagen på förskott vad gäller momsen och att skrota den statliga a-kassan. Jag trodde att Centerpartiet skulle hålla Börje Hörnlunds gärning bättre i helgd och inte vara med på sådana beslut.
Herr talman! Till a-kassan återkommer vi ju till våren, så vi får väl diskutera de principerna då. Det är bra att det finns en bred uppslutning kring vikten av att vi skall ha ordning på statens affärer. Men sedan samarbetet mellan Centern och regeringen inleddes för drygt ett och ett halvt år sedan har det här de facto skett. Det har lett bl.a. till sänkta räntenivåer, något som är en viktig förutsättning för tillväxt, investeringar i näringslivet osv. Elver Jonsson kommenterade kärnkraftsavvecklingen. Där pågår ju nu diskussioner. Vad Centern har för åsikter i dessa sammanhang är ingen hemlighet. Jag vågar definitivt påstå att det inte finns något självklart samband mellan tillgången på kärnkraftsel och sysselsättningen. Om det hade funnits ett sådant självklart samband skulle vi i dag naturligtvis inte ha haft några sysselsättningsproblem. Vi har ju mer elkraftsproducerad elenergi än vi någonsin haft. Det är alltså helt andra mekanismer som hanterar detta. Jag tror att vi kommer att hitta system så att vi klarar den mest elintensiva industrin. Elver Jonsson, se det här som en möjlighet, inte som ett hot! Vi skall satsa på att ta till vara de oändliga rikedomar som finns i vårt land i form av olika biologiskt baserade energiresurser. Det är till gagn för miljön, och det kommer att skapa en mängd nya jobb också på ställen i landet som i dag kanske har den allra svagaste arbetsmarknaden. Det här är alltså en möjlighet, inte ett hot, Elver Jonsson!
Herr talman! Vad ni i Centern tycker i kärnkrafstfrågan är naturligtvis väldigt bekant, och det är väl det som oroar. Jag vill närmast varna för att följa den linjen fullt ut. Nu säger Elving Andersson att det inte finns något samband mellan kärnkraften/eltillgången och antalet arbetstillfällen. Nej, inte totalt sett, men det finns här ett betydande inslag när det gäller möjligheten att tillhandahålla arbetsplatser. Det gäller då tillgången på el, framför allt i elintensiva verksamheter. Sådana har både Elving Andersson och jag alldeles inpå knutarna. I en del fall kommer det att vara helt avgörande för pris och tillgång om de arbetsplatserna blir kvar. Elving Andersson säger att vi senare återkommer till a-kassan. Det är helt riktigt. Men jag tycker att Elving Andersson inte skall underskatta sitt eget partis insatser i den fyrpartiregering som ändå inledde ett lyckosamt saneringsarbete, som den nuvarande regeringen och riksdagen till väsentliga delar trots allt fullföljer. Egentligen är den punkten alltså inte särskilt kontroversiell. Men det är klart att det efter 20 eller 30 års missbedömning av ekonomin tar ett antal år att rätta till det hela. I det arbetet är, tror jag, flertalet i denna kammare beredda att medverka.
Herr talman! Helt kort bara ytterligare en kommentar när det gäller energifrågorna. Elver Jonsson varnar nu för Centerns ståndpunkt i de frågorna. Det är beklagligt att behöva konstatera att Centern är det enda partiet i dag som står för Linje 2-alternativet, som vann folkomröstningen. Den linjen stod ju Folkpartiet bakom i folkomröstningen, men den har man nu fullständigt övergett. Elver Jonsson borde snarast vara tacksam för att någon tar upp den fallna manteln här och ser till att folkomröstningsresultatet inte fullständigt förfuskas. Herr talman! Det är bra att Elver Jonsson redovisar att det finns en stor samsyn på grundläggande områden. Det framgick också i tidigare replikskifte här mellan honom och Johnny Ahlqvist. Det gällde då bl.a. nödvändigheten av sunda statsfinanser, en ökad decentralisering av arbetsmarknadspolitiken, synen på de handikappade samt de små företagens betydelse för sysselsättningsutvecklingen. Jag tycker att det är viktigt att vi tar till vara på den grundläggande samsyn som finns och ser till att skapa kraftfulla politiska åtgärder med bred politisk förankring här i riksdagen för att föra de här frågorna framåt.
Herr talman! När man hör Elving Andersson prata låter han betydligt mer förnöjsam än arbetsmarknadsutskottets ordförande. Man får en känsla av att allting är frid och fröjd. Man får en känsla av att Centern står totalt bakom de socialdemokratiska förslagen om höjda skatter. Han nämner ingenting om de höjningar av energiskatterna som bidrar till att arbetslösheten ökar vid t.ex. Vargön Alloys och på många andra ställen. I den här veckan har vi också fattat beslut som innebär att representationsavdraget minskar. Det innebär en ökad arbetslöshet inom restaurangbranschen. Nu tar Elving Andersson fram avvecklingen av kärnkraften som ett exempel på hur man kan skapa fler jobb. Då kan man fråga varför ett teknikfientligt parti som Centerpartiet inte gör andra förändringar som skapar fler jobb. Det är väl synd att den tekniska utvecklingen har bidragit till att man inte längre bär omkring saker. Det skulle ju också kunna skapa fler jobb om man inte körde omkring med lastbilar. Jag är litet förvånad över inställningen att en kärnkraftsavveckling skapar fler jobb. Fråga industrier runt om i landet om de tror att det skapar fler jobb! Det finns inga reservationer från Centern vad gäller arbetsrätten i det betänkande som vi skall behandla i eftermiddag. Har Centern övergett sin inställning att förbättra för företagen, eftersom man inte har några reservationer här? Tror man numera att det är de lokala arbetsförmedlingarna som skapar fler jobb? Det skulle vara intressant att höra Elving Andersson utreda detta. Jag är bekymrad över den inställning som Centerpartiet intar i flera viktiga frågor.
Herr talman! Jag har ibland tvingats konstatera att jag tycker att Kent Olsson är osaklig i debatten. Jag är tyvärr tvungen att göra det i dag också. Antingen är Kent Olsson osaklig eller så sov han under hela mitt anförande. Jag vet inte vilket som är det rätta svaret, men det kan ju Kent Olsson svara på. Jag var mycket tydlig och sade att det inte är med arbetsmarknadspolitiken som vi skapar de nya jobben och inte med de lokala arbetsförmedlingsnämnderna. Det handlar om näringspolitik, skattepolitik, energipolitik, miljöpolitik osv. Arbetsmarknadspolitiken har en helt annan roll. Jag har aldrig gjort de påståenden som Kent Olsson säger att jag har gjort. Sedan pratade Kent Olsson om höjda skatter och annat. Men han berättade inte vad den moderata ekonomiska politiken får för effekter i kommuner och landsting. Det var han väldigt tystlåten om. I de budgetramar som avslogs för fjorton dagar sedan ligger besparingar på den kommunala sektorn med ca 10-15 miljarder kronor under nästa år. Vad kommer det att resultera i när det gäller försämrad kvalitet i vård och omsorg för gamla, sjuka och barn och i utbildningen? Det är den ena frågan. Den andra frågan är: Vad kommer det att resultera i när det gäller antalet sysselsatta i den offentliga sektorn? Det kommer att innebära minst 40 000 ytterligare arbetslösa. När man pratar skatter med Kent Olsson glömmer han också alltid att berätta att han och hans moderata kolleger vill ha en fördubblad skatt på maten. Man kan ju fundera över varför de vill det. Sedan är det inte så, Kent Olsson, att Centern är ett teknikfientligt parti. Tvärtom ser vi stora möjligheter i den nya moderna tekniken. Det är med hjälp av den tekniska utveckling som har skett, inte minst på miljöteknikområdet, som vi kan göra något mycket positivt av att avveckla en gammal föråldrad teknik som är på väg ut nästan över hela världen, nämligen kärnkraftstekniken. Det nya som kommer nu, Kent Olsson, är att ta vara på de biologiska resurser som är långsiktigt hållbara, som skapar en bra miljö, sysselsättning osv. Det är dessa möjligheter som nu finns inom räckhåll tack vare nyttjandet av modern teknik.
Herr talman! Finns det någon mer än Elving Andersson och Centerpartiet som tror att höjda skatter skapar fler jobb? Åk ned till Vargön Alloys och fråga hur de ser på Centerpartiets politik med höjda energiskatter. Ett parti som säger sig vilja sänka arbetslösheten går med berått mod in och ökar arbetslösheten vid Vargön Alloys och på flera andra ställen. Jag skulle vilja ha en förklaring av Elving Andersson till detta. Har jag läst fel i tidningarna om att man varslar folk? Om det är så ber jag om ursäkt, men jag har fått för mig att arbetslösheten ökar i Vänersborg och på andra ställen delvis, eller helt, beroende på Centerns politik. Vi moderater har sagt att vi behöver göra en förändring i kommuner och landsting. Vi behöver minska den offentliga sektorn. Men samtidigt har vi sagt, vilket Elving Andersson glömmer bort, att vi också skall sänka skatter. Detta innebär att vår politik står på två ben. Vi vill ha en sänkning av skatter samtidigt som vi vill ha en besparing i de offentliga finanserna. Här kan man kanske se en skillnad mellan Elving Anderssons syn och Socialdemokraternas. Socialdemokraterna har ju sagt att de nya jobben kommer i företagen. Men vad jag förstår menar Elving Andersson att en stor del av de nya jobben skall komma inom den offentliga sektorn. Har ni bytt politik nu? Är det en utbyggnad av den offentliga sektorn som är det nya? Det vore också intressant att höra. Vi har sagt att momssänkningen på mat var onödig. Det är andra skatter som vi anser är betydligt viktigare. Det gäller t.ex. fastighetsskatten som slår betydligt hårdare än vad momsen på mat gör.
Herr talman! Jag vet inte riktigt var jag skall börja. Jag tycker att man kan ställa litet krav på saklighet och konsekvens i ett anförande i Sveriges riksdag även på Kent Olsson. Även om förväntningarna var oerhört små när vi började den här diskussionen, eftersom jag känner Kent Olsson sedan tidigare, måste jag säga att efter det här blir jag närmast beklämd. Vem i Centern har hävdat att den nya tillväxten av jobb skall komma i offentlig sektor? Jag betonade mycket tydligt att det måste ske i småföretagen, i tjänstesektorn, i den gröna sektorn osv. Men vi måste också ha en offentlig sektor. Det är inte frågan om att den skall växa. Vad Kent Olsson vill göra är ju att sparka ut 40 000 kvinnor i arbetslöshet under 1997. Frågan är vilken nivå vi skall ha på den offentliga sektorn för att vi skall kunna erbjuda människor en godtagbar nivå när det gäller vård och omsorg osv. Det handlar inte om att vi skall skapa de många nya jobben i den offentliga sektorn, men vi måste ha en offentlig sektor som kan leva upp till de krav som vi har rätt att ställa. Kent Olsson återkommer också till energipolitiken och säger att det finns egentligen inga andra än jag och möjligen ytterligare några centerpartister som tror att alternativ energi kan skapa nya jobb. Det var synd att Kent Olsson inte var med nere i frukostmatsalen för ett par veckor sedan när Svensk biobränsleförening hade ett frukostseminarium. Där redovisade man vad ganska försiktiga satsningar på energiproduktion med svenska bioråvaror som bas kan ge när det gäller sysselsättning. Här finns oerhört mycket att göra. Avslutningsvis säger Kent Olsson att hans och moderaternas politik står på två ben. Tyvärr tror jag inte det. Det verkar som om den hade rasat ihop i en hög och mer liknar plockepinn än något annat.

Herr talman! Låt mig börja med en reflexion kring det senaste meningsutbytet. Jag önskar att debatten inte skulle föras på en så låg nivå som jag tyckte att Kent Olsson gjorde. Jag delar helt Elving Anderssons uppfattning därvidlag. Litet intellektuell skärpa skulle inte skada, för politikens och vårt anseendes skull. Kent Olsson sade i sitt anförande att han inte ser några resultat efter två och ett halvt år. Han sade att ingenting har hänt. Han sade att detta är ett fiasko för landet och företagarna. Jag skall senare återkomma till att bemöta just detta. Jag tror inte att Kent Olsson lyssnade på radion i morse eller ens läste tidningen. Den stora nyheten var att Dagens Nyheter avslöjar hur mycket det kostade att försöka att hålla kronkursen 1992. Där framställs siffror, som jag inte kan bekräfta, men jag läste att det var 5 miljarder per dag. Totalsumman ligger på 160 miljarder, 55 miljarder dagen innan man släppte kronan. Då inställer sig frågan, Kent Olsson: Hur kommer det sig att detta skedde, denna spekulation mot den svenska kronan? Jo, därför att vi 1992 hade en regering som tillät att ett budgetunderskott steg kraftigt som satte i gång en statsskuldssnöboll. Ni lånade pengar till reformer och konsumtion. Det gjorde att marknaden, de finansiella placerarna, fullständigt tappade förtroendet för den ekonomiska politiken. Så började man spekulera. Man trodde nämligen att denna ekonomiska politik skulle bidra till en inflation som skulle kunna undergräva kronans värde. Regeringen Bildt tvingades till ett samarbete med socialdemokratin. Vi accepterade det därför att landet då var i kris. Vi ställde upp på ett krispaket. Vi ställde upp på ett krispaket till. När det tredje budet kom sade vi nej. Denna slappa ekonomiska politik ledde till krispaket som bestod i sänkta ersättningsnivåer, en karensdag, egenavgifter, höjd pensionsålder, sänkt pensionsnivå, reduktion av bostadssubventioner osv. Jag tycker att detta är ett väldigt tydligt exempel på vad en slapp ekonomisk politik kan leda till. Det är också ett mycket illustrativt exempel på att vi behöver ha ordning på vår ekonomi. I dag är situationen en annan. I dag behöver vi inte springa till Moderaterna och be om stöd till krispaket, inte till Kristdemokraterna heller för den delen. Vi har fått ordning på vår ekonomi. Vi har stärkt våra finanser med ungefär 127 miljarder. Vi har kraftigt minskat budgetunderskottet på dessa två år. Räntan har sjunkit, inte stigit, som den gjorde då när ni med Bildt i spetsen regerade. Reporäntan har sjunkit 24 gånger sedan 1994, från 8,91 % till 4,35 %. Visst har det hänt ett och annat, Kent Olsson, under de här dryga två åren. Herr talman! Sverige lider av arbetslösheten. Ja, därom är vi alla överens. Det är en plåga för den enskilde och för ett samhälle. Därför får vi aldrig svikta i vår tro att detta skall vi lämna bakom oss. Vi skall åter till ett samhälle med full sysselsättning. Ett första steg är det mål som regeringen har satt upp, att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Men vi får inte heller bli så förblindade av alla dystra siffror att vi inte ser ljuspunkterna. Ibland känner jag att vi alla har drabbats av någon sorts kollektiv depression så att vi ser selektivt, dvs. bara det svarta och dystra och inte det andra. Vi sorterar bort det som kan förefalla - och är - positivt och som på litet sikt kommer att förändra det som i dag är mindre positivt. Det är förklarligt att man gör så här. Låt oss för ett ögonblick vända på perspektivet och resa några andra frågor, t.ex.: Är Sveriges situation så eländig som många talare i dag har gett uttryck för? Finns det inga tecken i skyn? Skulle vi möjligen genom en annan debatton rent av hjälpa en positiv utveckling på traven? Jag skall ge några svar. Det finns ett antal faktorer som ger anledning till en sansad optimism. Sverige tillhör fortfarande de länder som har de minsta sociala och ekonomiska klyftorna. Vi har tvingats göra omfattande besparingar, men vi har ändå lyckats behålla kärnan i vår modell och välfärd. När utvecklingen i ekonomin nu vänder är detta en god grund att bygga vidare på. Regeringens bedömning i budgetpropositionen är att arbetslösheten sjunker till 6,9 % nästa år. Denna bedömning har av många kritiserats för att vara för optimistisk. Men vi ser just nu att antalet nyanmälda platser ökar något. Antalet varsel och konkurser minskar. Det finns en mycket svag, men ändock, uppåtgående tendens när det gäller sysselsättningen. Perioden är kort och förändringarna små, men man måste se det i ljuset av det som händer i ekonomin i övrigt. Det ser positivt ut för ekonomin, men det avspeglar sig ännu inte i arbetslöshetsstatistiken. Vi vet att vändningen kommer, frågan är bara när och i vilken omfattning. I förra veckan kom Konjunkturinstitutets ekonomiska prognos. Den bekräftar på ett bra sätt den bedömning som regeringen gjorde i finansplanen. För ovanlighetens skull är de flesta ekonomer eniga i synen. Vi står inför en konjunkturuppgång. Inflationstakten är rekordlåg, historiskt och internationellt. Exporten fortsätter att utvecklas positivt, och produktionskapaciteten i näringslivet förbättras. Det gör att det finns goda tillväxtutsikter. Enligt Konjunkturinstitutet beräknas underskottet i den offentliga sektorns sparande bli 3 % av bruttonationalprodukten redan innevarande år och nästa år mellan 1,5 och 2 %. Statens lånebehov minskar kraftigt. Den sanering som vi gjort, tillsammans med framför allt Centerpartiet men också i vissa delar med Vänsterpartiet, slår igenom på en rad andra områden. Räntan har som sagt sänkts 24 gånger sedan 1992. Tyskland, har minskat kraftigt. Det har alltså varit stora och dramatiska förändringar inom de här två åren. Jag tycker att vi med stolthet kan säga att vi har återupprättat förtroendet för den ekonomiska politiken i Sverige. Därmed har vi politiker återtagit den makt som vi inte hade för två år sedan och som den borgerliga regeringen inte hade 1992. Vi är åter, som jag brukar uttrycka det, herrar och damer i eget hus. Det har varit smärtsamt, det vet vi alla. Det är tunga pålagor som vi har tvingats lägga på alla grupper i Sverige. Men nu kan vi se att en skördetid kommer. Nu står vi inför 1997 då politiken kommer att bära frukt också vad gäller fler arbeten. Vad är det för tecken som tyder på just det? Jo, efterfrågan på hemmamarknaden ökar. Traditionellt betyder det mer för sysselsättningen än exportmarknaden. Den privata konsumtionen ökar när det gäller det som brukar betecknas som sällanköpvaror, och den ökar för bilar. I morse kunde vi på nyheterna höra att vi på fastighetsbranschen kan se en tydlig positiv rörlighet. Står de gamla tecknen sig kommer detta att resultera i fler jobb. Den ljusa ekonomiska situationen gör också att människor börjar få mer pengar över. För hushållen betyder det i år att deras disponibla inkomster ökar med ungefär 2 %. Det betyder mycket att räntan har sänkts.Den person som tog ett lån med fast ränta under fem år hösten 1994 betalade ca 13 procentenheter. I dag går det att binda samma lån vid 7,75 %, och det är en mycket stor skillnad. Ett företag som gör en investering kan i dag få ned räntekostnaden jämfört med 1994 med 40 %. Jag säger detta för att peka på den positiva betydelse som den ekonomiska politiken har för enskilda och företag, även om man som enskild inte alltid känner det direkt. Men ingen behöver i dag längre vara rädd för skyhöga räntor av det slag som vi såg tidigare. Det finns också andra positiva tecken. Det finns branscher och regioner som växer. Till de senare hör Stockholmsregionen samt Kronobergs och Kristianstads län. En bransch som utvecklas positivt är, som många här har sagt, den privata tjänstesektorn, främst uppdragsverksamheten, dit bl.a. databranschen räknas. Vissa delar inom industrin utvecklas bra. Det gäller elektronik-, kemi och läkemedelsindustrin. De personer som analogt med detta nu efterfrågas är de som har hög utbildning eller bred yrkeskompetens. Men jag vill med tanke på den debatt som har förts säga att vi för den skull inte skall glömma bort den offentliga sektorn. Nyligen fick kommuner och landsting 3 miljarder extra, vilket i sin tur förhindrar uppsägning av mellan 10 000 och 15 000 personer, företrädesvis kvinnor, som jag tycker att vissa debattörer har talat väldigt bra om. Det gäller inte minst Elving Andersson. Den debatten behöver jag inte upprepa. Herr talman! I dag överlämnar vi till Bryssel vårt förslag vad gäller territoriella sysselsättningspakter. Det är ett förslag där EU skall välja ut ett sextiotal områden som skall belysas och fungera som föredömen för andra. De områden i Sverige som är aktuella är Öresundsregionen, Kalmar, Värmlands och Jämtlands län, del av Stockholm och Strömstad. Dessa regioner har var och en något särskilt. De drivs av olika motorer - det kan vara landstinget eller kommunen eller en kombination med näringlivet - och de har alla sin speciella framtoning. Vi lämnar i dag över dem till Bryssel och hoppas att få acceptans för att de regionerna skall bli föredömen i Sverige för de andra EU Herr talman! Vi står nu inför 1997. Då träder en rad beslut som i juni fattades av riksdagen i kraft. Om 19 dagar öppnas ytterligare möjligheter. Då händer en mängd saker som har räknats upp av både Johnny Ahlqvist och Elving Andersson och som jag därför inte behöver upprepa. Till de uppräknade punkter som är positiva för näringslivet och för de enskilda människorna skall läggas den utbildningssatsning som diskuterades här i kammaren i går. På det här viset skall vi steg för steg pressa ned arbetslösheten. Varje halvår skall vi komma tillbaka hit till riksdagen. Det är en tvingande metod som jag tycker är mycket bra och som vi har åtagit oss. Då kan vi se hur långt vi har kommit och säga: Här är vi nu, men vi skall dit, och därför föreslår vi det här. Det finns, som många har sagt, inga enkla trollformler för detta arbete, utan det är en process som kräver en rad olika insatser av en rad olika aktörer, inte enbart av vare sig arbetsmarknadsministern, regeringen eller ens hela riksdagen. Jag skulle, om jag hade haft tid, också ha velat säga någonting om det övriga arbete som vi håller på med i EU och som handlar om sysselsättningsrapporten, den rapport som i dag och i morgon diskuteras i Dublin och som är väldigt svensk. Jag får återkomma till detta i en replik.

Herr talman! Låt mig säga någonting om a-kassans roll. A-kassan skall - det är därför som vi gör om den från grunden - byggas om till att bli en omställningsförsäkring. Det betyder att när vi kommer tillbaka till riksdagen i mars med en proposition är det förhoppningsvis fråga om en sammanslagning av KAS och akassan. Det kommer att föreslås en höjning av ersättningsnivån från 75 % till 80 %. Den höjningen kommer att vara finansierad i enlighet med de överenskommelser som socialdemokraterna tidigare har träffat med Landsorganisationen. Det kommer att finnas en bortre parentes, men vi kommer också att presentera vad som skall hända inte bara bakom den bortre parentesen utan kanske framför allt inom denna. Det är viktigt att så få som möjligt hamnar bortom parentesen. Då måste vi kraftsamla ännu mer och på ett annat sätt än vi gjort hittills. Jag skulle också vilja säga något om en fråga som Hans Andersson ställde tidigare. Han ställde också en fråga om det arbetsvillkor som riksdagen nu beslutar att skjuta upp för att vi skall kunna bygga a-kassan i ett sammanhang. Det arbetsvillkoret var oerhört restriktivt, och det var väl också därför som det väckte så mycket protester och reaktioner. Det är en självklarhet för mig att man i ett sådant läge inte återkommer till riksdagen med ett likadant förslag. Därmed är inte sagt att det skall se ut just så som det gör i dag. Arbetsmarknaden förändras, och då kan det behöva göras vissa justeringar också i arbetsvillkoret.

Herr talman! Jag delar Hans Anderssons uppfattning om a-kassans roll. Den skall vara en omställningsförsäkring när man mister ett jobb, för det kommer att hända. Jag tror att vi kommer att se framför oss en arbetsmarknad som blir mycket annorlunda än den vi är vana vid. Det betyder att man inte börjar som 18-åring på ett jobb för att sluta på det samma. Man kommer att behöva byta jobb under sitt liv. Sannolikt kommer man kanske att bli arbetslös under en period, och då skall arbetslöshetsersättningen vara en omställningsförsäkring så att man kan gå från ett jobb till ett annat. I den skall också ligga möjligheter till utbildning och kompetenshöjning. Den offentliga sektorn har debatterats mycket den senaste tiden. Som jag sade har det satsats tre miljarder kronor ytterligare på den. Jag tycker att det är väldigt intressant att konstatera den oerhörda attitydsförändringen till offentlig sektor man ser om man jämför 90-talet med 80-talet. Då var nämligen offentlig sektor någonting som väldigt många, om inte pratade illa om, så i alla fall väldigt gärna ville skära ned för nedskärandets egen skull. Det var en ideologi att den offentliga sektorn skulle bli så liten som möjligt. Det var en ideologi att avreglera och privatisera. I dag hör vi inte alls den debatten, utan i dag tycks en stor majoritet av svenska folket och uppenbarligen också av riksdagen vara glad i den offentliga sektorn. Detta kommer naturligtvis också att återspegla sig i politiken vad det lider. Låt mig avslutningsvis kommentera sagan om Hans och Greta. Den var väldigt ruskig. Hans och Greta var rätt illa ute. De lockades av häxan och de förföriska pepparkaksdofterna. Men det var en falsk lockelse, och häxan försökte förgöra dem. Därför, Hans Andersson, kanske det kan vara klokt att ha en
Herr talman! Jag skall till skillnad från arbetsmarknadsministern inte ägna mig åt att bedöma den intellektuella skärpan i samtalet. Jag kan dock konstatera att det inte enbart är jag som talar om fiasko för den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken. I Aftonbladet den 4 december skriver man med stora bokstäver om detta, över en femspaltig rubrik och med en bild på en förtvivlad arbetsmarknadsminister. Tidningen konstaterar att arbetslösheten är lika hög som när s vann valet 1994. Detta är fakta. Jag förstår att Margareta Winberg tycker att det är jobbigt att prata kring dessa fakta, och att hon i stället ägnar större delen av sitt anförande åt angrepp på den borgerliga regeringen. I stort sett talar hon som någon form av ekonomiminister. Men när man talar om arbetslöshet är det faktiskt så här. I AMS prognos sägs följande: Antalet arbetslösa personer i åtgärder har stabiliserats på en mycket hög nivå. Tillgången på lediga platser är fortfarande helt otillräcklig för att kunna förbättra situationen för de arbetssökande. Detta står i AMS pressmeddelande. Låt mig återgå till frågan om det är kommunala jobb eller inte vi skall ha. Jag har ett antal utdrag ur vad arbetsmarknadsministern och finansministern har sagt. Arbetsmarknadsministern sade i ett uttalande i september att det visst måste gå att flytta pengar som ändå finns inom den offentliga sektorn så att kommunerna får litet mer. Vad säger då finansministern om detta uttalande? Jo, att det inte är någon lösning att anställa alla arbetslösa i vården. Vi måste satsa på en livskraftig privat sektor. Det är bara den som kan betala den offentliga sektorn. Det kanske vore bra om arbetsmarknadsministern och finansministern då och då pratade med varandra så att det blev en intellektuell klarhet i vad den socialdemokratiska politiken består av.
Herr talman! Nu refererar Kent Olsson - som vanligt, höll jag på att säga - till vad han läser i Aftonbladet. Det är intressant att han läser Aftonbladet. Samtidigt skall man väl ibland ta det som står i tidningarna med en nypa salt. Det som jag kommenterade var Kent Olssons allmänna utfall över tillståndet i Sverige. Återigen säger han att det inte blivit några resultat efter två år, att ingenting har hänt, att landet, företagarna och allt är ett enda fiasko. Jag menar att Kent Olsson har fel i detta. Dessutom har han fel i sak på en siffra när han säger att OTA har gett 186 jobb. Det var i förra veckan! Man skall följa statistiken vecka för vecka. Då märker man nämligen att antalet ökar. I dag finns det upplysningsvis 300 jobb. Moderaterna har samma recept som vanligt. Jag tycker att det är ganska intressant att Moderaterna är väldigt isolerade i den här debatten. Jag har aldrig fått så många frierier som i dag, av alla utom av Kent Olsson. Det sista är jag glad för, därför att det hade inte passat. Moderaternas recept är det gamla vanliga: Men, Kent Olsson, detta är egentligen inte bara ekonomiska teorier. I så fall hade de möjligen kunnat vara intressanta att diskutera här i kammaren. Men detta är också metoder som har prövats i Sverige och i andra länder. Kan Kent Olsson säga var någonstans detta har gett ett för löntagarna och medborgarna godtagbart socialt resultat? Jag har inte funnit något sådant någonstans.
Herr talman! Margareta Winberg! I stort sett samtliga är överens om att skattesänkningar ger nya jobb. Om jag inte läste fel i ett pressuttalande häromdagen sade också Margareta Winberg att hon kunde tänka sig det för att ge nya jobb. Jag är glad att jag hade fel. Det är roligt att arbetslösheten minskar med 150 jobb i den offentliga sektorn. Om Margareta Winberg är stolt över det tycker jag att hon skall vara det. Jag tycker nog att det är viktigare att jobben tillkommer i den privata sektorn än i den offentliga. Men visst är 150 jobb någonting man skall vara glad åt. Är man arbetsmarknadsminister får man kanske vara glad åt det lilla. Jag ställde en fråga tidigare i dag. Var kommer de nya jobben? Vad kan arbetsmarknadsministern säga att hon gör för att se till att få fram de nya jobben, förutom att värnskatten nu tydligen skall vara kvar? När Göran Persson tillträdde sade han att värnskatten skulle tas bort, men nu skall den tydligen vara kvar och döpas om till någon form av vårdskatt. Vi moderater har klart och tydligt sagt att vi tror att skattesänkningar och förändrade arbetsrättsregler innebär nya jobb. Jag vill höra vad Margareta Winberg tror att det behövs för åtgärder för att skapa nya arbetstillfällen. Arbetslösheten är skrämmande för människor av i dag, och vi har inte hört vår arbetsmarknadsminister nämna någonting som skulle kunna ge nya arbetstillfällen.
Herr talman! Det är en sak att säga saker och att tala. Nu säger Kent Olsson att alla tycks anse att sänkta skatter skulle ge fler jobb. För det första anser inte alla det. Det är inte alls någon särskilt vedertagen sanning att det skulle vara så. Det är intressant att se vad som händer när man praktiserar det - när man tillämpar det i verkligheten. Det visar sig att det inte blir flera jobb om man sänker skatterna för de rika och lägger pålagor på resten av befolkningen. Det var ju det ni prövade. Det är det som man har prövat i vissa andra länder. Det blir inte fler jobb - i varje fall inte jobb som människorna kan leva på. Det är jobb som människor kan leva på som vi vill ha. Kent Olsson undrar var de nya jobben finns. Jag har i olika sammanhang pekat ut några områden. Tjänstesektorn är naturligtvis ett sådant område. Miljösektorn är ett stort område. Vi skall bygga om Sverige. Vi satsade en miljard på detta den 12 juli. Vi skall påbörja ombyggnaden av vårt land. Vi skall påbörja ombyggnaden av våra hus, våra avloppssystem, våra kök, våra toaletter, vår infrastruktur, vårt energisystem osv. Det är klart att detta kommer att skapa mängder med jobb både i planeringen och senare i produktionen. Vi har den offentliga sektorn som betyder så mycket för kvinnorna. Den pratar ni aldrig något gott om. Det är klart att det kommer att finnas kvar en stor offentlig sektor i Sverige. Den har ett stort folkligt stöd. Det är snart bara Moderata samlingspartiet som talar emot en sådan utveckling. Jag skall räkna upp något av det vi gör. Vi sänker arbetsgivaravgifterna för de minsta företagen den 1 januari. Riskkapital införs. Vi inför krediter för vissa branscher. Vi inför riskkapitalavdrag och en kvittningsrätt. Vi satsar 100 miljoner på turistmarknadsföring. Vi har inrättat en småföretagarkommitté, osv. Om Kent Olsson försöker att se och ställa samman alltihop kommer han att hitta många förslag. Det behövs nämligen många olika åtgärder och inte bara en enkel metod som heter sänkt skatt. Det löser inte Sveriges problem.
Herr talman! Margareta Winberg talade om sänkta ersättningsnivåer. Jag måste ändå få påminna om att det faktiskt är Socialdemokraterna som under 1995 och 1996 har sänkt ersättningsnivåerna i trygghetssystemet till 75 %, vilket starkt har bidragit till att kommunernas ekonomier nu är på väg att knäckas på grund av skenande kostnader för socialbidrag, som betalas ut för att kompensera dessa sänkningar. Det är faktiskt Margareta Winberg och hennes regering som har sänkt bostadsbidragen, som har sänkt barnbidragen och som nu höjer medicinkostnaderna. Jag skulle kunna hålla på länge med att räkna upp hur man för en politik som är en direkt nedrustning av den sociala välfärden. Sedan, herr talman, vill jag gå över till vad arbetsmarknadsministern sade om kris. Hon sade att hon inte behöver springa till Kristdemokraterna om något krispaket. Nej, det begär jag inte heller. Men jag måste fråga ministern om vi inte har en kris vad gäller arbetslösheten. 700 000 personer är arbetslösa, varav 350 000 är öppet arbetslösa. Är inte det en kris? Delar inte arbetsmarknadsministern den uppfattningen talar vi inte samma språk. Då har vi inte samma verklighetsuppfattning. Då finns det ingen anledning för mig att anstränga mig för att vi skall kunna ta gemensamma tag för att lösa krisen. Om det är som ministern säger, att allt är frid och fröjd, behöver vi inte diskutera så mycket mera. Hon säger att det kommer en skördetid och att Stockholmsregionen växer. I verkligheten skär man bort tre miljarder i Stockholms läns landsting, som direkt drabbar vården och sysselsättningen. Det är verkligheten, Margareta Winberg. Winberg säger också att kommunerna nyligen fick extrapengar. Det är inte sant. Man får ett förskott på pengarna, men det löser inte krisen i kommuner och landsting och inom vård och omsorg. Min fråga, som Johnny Ahlqvist hänvisade till ministern, lyder: Hur ser man egentligen på den långsiktiga lösningen för kommuner och landsting? Hur skall man kunna säkra arbetena där och säkra en god vård och omsorg?
Herr talman! Det är samma med Kristdemokraterna. Ni deltog ju i denna typ av politik mellan 1991 och 1994. Inte var den bra för människorna. Dess mest ödesdigra konsekvens var ju att ni därmed inledde det som kom att bli massarbetslöshet i Sverige. Den är det viktigaste att bekämpa nu, sedan vi har gjort oss av med det tunga arvet från er regeringstid. Jag har just i repliken med Moderaterna räknat upp vad vi har föreslagit och vad riksdagens majoritet också har ställt sig bakom. Det är klart att det är kris när arbetslösheten är på den nivån. Det jag vände mig emot var att Dan Ericsson sade att det är en kris liknande den som var 1992. Vi har ingen ekonomisk kris i Sverige i dag. Tvärtom har vi tack vare vår samarbetspartner Centern och till viss del Vänsterpartiet en mycket stabil ekonomi i Sverige i dag, om man får använda det uttrycket. Vi har studerat hur kd har tänkt sig framtiden med tanke på det Dan Ericsson sade om samarbete. Om man är litet framåtsyftande och ser till er budget för 1999 framstår en mycket märklig bild. Ni ligger på 15 utgiftsområden närmare regeringen, och på 6 områden närmare Moderaterna. När det gäller ekonomisk trygghet vid ålderdom vill ni plussa på en miljard. Moderaterna vill skära 6 miljarder. När det gäller trygghet vid sjukdom och handikapp vill ni skära en och en halv miljard, och Moderaterna vill skära nio miljarder. Så kan man gå igenom område efter område. Man frågar sig vem ni egentligen vill spela med. Inte är det en entydig invit till regeringspartiet.
Herr talman! Jag förstår att arbetsmarknadsministern har stora problem i denna debatt. Men att nu fly till tiden efter nästa val, då hon kanske räknar med att inte själv administrera politiken längre, tycker jag är att glida undan den aktuella debatten. Om vi skall tala om intellektuell hederlighet tycker jag ändå att vi skall diskutera sakfrågan här i dag. Ministern hänvisar ständigt till hur det var för ett antal år sedan. Tar inte ministern ansvar för regeringens politik vad gäller de sociala nedskärningarna - sänkningen av ersättningarna till 75 % - som slår stenhårt på kommunernas ekonomi och på verksamheterna där ute? Då måste kommunerna ha pengar till socialbidrag i stället för till vård och omsorg. Tar inte ministern ansvar för sänkningen av bostadsbidraget, som kommer att slå stenhårt för vissa familjer nu från årsskiftet? Tar inte ministern ansvar för sänkningarna av barnbidragen? Tar inte ministern ansvar för att ni nu höjer medicinkostnaderna för de människor som inte har marginaler för att klara ökningarna? Jag såg en artikel av förre vice statsministern på detta tema. Han tyckte att regeringen skulle ta ansvar för den politik man bedriver. Jag tror att det är dags för arbetsmarknadsministern att göra detta. Jag fick fortfarande inget svar på frågan hur man tänker sig att lösa de ekonomiska problemen ute i kommuner och landsting och hur man skall se till att behålla folk i arbete där, vilket gör att vi kan säkra vård och omsorg. Det kanske är så - jag såg i en kvällstidning att arbetsmarknadsministern hade uttryckt sig - att hon inte själv är nöjd med regeringens politik. Eller var det bara så att hon inte ville svara på den frågan?
Herr talman! Frågan är vem som flyr. Frågan är vem som inte kommer ihåg eller inte vill komma ihåg. Det var under de tre år som kd satt i regeringsställning som över 100 000 jobb i den offentliga sektorn försvann - 100 000 kvinnojobb, företrädesvis, i kommuner och landsting. Det behöver vi inte tvista om. Statistiken talar i detta fall sitt tydliga språk. Trots detta lyckades ni skapa ett budgetunderskott och en rullande statsskuld som vi sedan fick ärva. Jag flyr inte undan mitt ansvar. Jag tar det, och jag står för regeringens politik. Vi har sanerat budgeten, och nu tar vi nästa steg. Det betyder att vi med saneringen som grund och inom de ramar som nu finns agerar mot arbetslösheten. När det gäller kommuner och landsting skulle jag vilja hänvisa till det tal som statsministern höll på LO kongressen. Han avslutade det med att säga: År 2000 kommer jag väl tillbaka hit - då har de nämligen sin nästa kongress - och då skall jag blicka tillbaka på de år som har gått. Då kommer jag att säga att Sverige åter skall vara världsbäst på vård, omsorg och utbildning. Ett sådant uttalande förpliktar naturligtvis. Det skall genomföras.
Herr talman! Arbetsmarknadsministern har flera gånger återvänt till att flera jobb har försvunnit under den tid då det var en annan regering i kanslihuset. Jag vill bara tillägga att det tragiska är att jobb fortsätter att försvinna och alltför få nya kommer till. I arbetsmarknadsministerns anförande fanns det mycket monetärt och litet socialt. Den största socialpolitiska insats vi kan göra i det korta perspektivet är att se till att vi får en situation med en arbetsmarknad i balans då nya jobb kommer till. Jag har pekat på vad som behöver göras och på ett antal punkter känns det som om det finns sympati. Jag är därför inte helt utan optimism. Arbetsmarknadsministern säger att vi inte skall se bara på de mörka sidorna utan också på de ljusa. Det ligger väl i sakens natur att en regering gärna pekar på det positiva medan oppositionens roll är att peka ut problemen. Men vi får väl ändå vara överens om att läget är alltför allvarligt för att man skall blåsa faran över. Arbetsmarknadsministern nämnde framgångarna på exportsidan och den låga inflationen. Det är riktigt. Jag gratulerar till det. Arbetsmarknadsministern talade också om de uppgörelser som varit med Vänstern och med Centern. Med Vänstern blev det ett antal återställare som jag uppfattade att regeringen nu ångrar. Det är bra. När det gäller Centern vill jag säga att jag tycker att den parten har varit alltför smickrad. Jag skall inte lägga mig i kurtisen. Jag tycker att det är okej att regeringen har vänt sig ditåt. Men när man hamnar i en återvändsgränd när det gäller frågan om framtida energipolitik tycker jag att man borde söka sig en tredje part. Kalla det gärna den tredje vägen. Jag tror att det vore lyckat för arbetsmarknadssituationen.
Herr talman! Jag tycker inte att vi skall kalla det så. Den vägpolitik, i bildlig mening, som har förts under 1990-talet har inte lett till något bra. Jag tycker heller inte att det finns anledning omfamna Elver Jonsson i övrigt. Det är för stora likheter mellan Elver Jonsson och Moderaterna, trots att Elver Jonsson nu försöker att dra sig därifrån och verka litet mer socialliberal. Det vet jag att Elver är, men jag kan tyvärr inte ge samma omdöme om t.ex. partiledaren. Det är därför det är så svårt med Folkpartiet. Ni delar ju Moderaternas uppfattning när det gäller receptet på hur man skall få fler jobb. Det är skattesänkningar där också. Ni tror visserligen att ni skall få många fler jobb genom att sänka bara hälften så mycket som Moderaterna. Jag förstår inte den ekvationen riktigt. I en sådan här debatt lyfter man inte fram det positiva bara för sakens skull, utan det finns positiva tecken. Jag vill fråga om Elver Jonsson tycker att det är bättre eller sämre nu, på ett par områden. Hushållens disponibla inkomst, alltså de pengar hushållen har i handen och kan handla för, var under 1991 0,8 miljarder. I år och två år bakåt är de 26,4 miljarder. Det är siffror som man kan läsa i konjunkturinstitutets rapport. Jag vill fråga Elver Jonsson: Är det bättre eller sämre på de här punkterna nu än när ni hade ansvaret?
Herr talman! Det är en intressant fråga som arbetsmarknadsministern ställer. Arbetsmarknadsministern lutar sig mot det faktum att vi har en lägre ränta, vilket är bra. Det låter också bra, men verkligheten kan vara en annan. Det kostar ca 20 000 för en familj att förtidsinlösa ett lån som är i normal storlek. Man kan då fråga sig om det har varit till någon nytta för barnfamiljerna i det korta perspektivet. De fördelar som Margareta Winberg tycker att hushållen skulle ha fått har ju ännu inte kunnat inkasseras eftersom de ligger långt bort. Det är naturligtvis ändå angeläget att vi försöker hålla räntan låg. Internationellt sett är ju realräntan fortfarande hög. Jag uppskattar mycket arbetsmarknadsministerns försök att skapa en debatton där den sansade optimismen skulle kunna få inträde. Det är alldeles utomordentligt. Då tror jag nämligen att vi kan komma till konstruktiva och realistiska slutsatser. När Margareta Winberg ger ett förklenande omdöme om vad t.ex. vår partiledare har sagt om arbetsmarknadspolitiken är det intressant att hon skriver det med en facklig företrädare som stod Margareta Winbergs statssekreterare mycket nära. Det kan väl inte vara ett alltför illa valt sällskap. Vi skall inte för mycket titta på vem som sällskapar med vem. Jag är inte ute efter någon omfamning av Margareta Winberg vare sig bildligt talat eller på annat sätt. Jag tycker att vi skall söka en sakpolitik vi kan bli överens om. Det finns möjligheter till det. Men det är viktigt att vi på bl.a. energipolitikens område når en samsyn som gör att vi räddar jobben. Om vi inte gör det har vi raserat möjligheten till en god välfärd.
Herr talman! Jag fällde inga förklenande omdömen om folkpartiets partiledare. Det var ett krasst konstaterande. Vi är nog många som under årens lopp här i kammaren har kunnat se att Elver Jonsson är socialliberal. Det hedrar honom. Jag tycker att det är en fin ideologi. Partiledningen däremot dras mer åt det marknadsliberala hållet och knyts därmed närmare moderaterna. Det tycker jag är tråkigt, för jag tycker inte om den ideologin. Det var inget förklenande i det. Var och en har ju rätt att tycka som han vill här i landet. Det är också någonting som vi skall vara angelägna om att bibehålla. Jag har en fråga till Elver Jonsson. Ni har ju samma förslag som Moderaterna. Det här skall ske med skattesänkning. Det är så det skall bli fler jobb. Hur kan det då komma sig att ni sänker bara hälften så mycket som Moderaterna men ändå ger så många som 500 000 jobb? Det tycker jag är så märkligt. Man skulle gärna vilja diskutera arbetsmarknadspolitiken i ett litet vidare perspektiv. Det hinner vi kanske inte i dag. Jag konstaterar ändå att ni gör stora besparingar på arbetsmarknadspolitikens område. Ni säger att ni gör det på AMS och arbetsmarknadsmedlen, och med nära 6 miljarder. Hur går det då för de arbetslösa? Det är en sak att ha åsikter om hur man skall skapa jobben. Men det är egentligen inte den här debattens kärna, utan det är: Hur gör vi med de arbetslösa under den tid de är arbetslösa? Där vill ni skära ned kraftigt. Det betyder att för dem som är i arbetslöshet blir det uppenbarligen sämre.

Herr talman! I sitt anförande uppehöll sig arbetsmarknadsministern länge vid ekonomin. Har man väntat för länge med att åtgärda arbetslösheten, undrar jag. Jag tycker inte att man skall dra för höga växlar, utan vara en smula försiktig. Om vi ser på Tyskland, som trots en begynnande konjunkturuppgång nu ökar sin arbetslöshet, tror jag att en viss försiktighet bör vara för handen. Vi i Miljöpartiet vill tillföra 15 miljarder mer än regeringen till kommunerna, vilket vi bedömer skulle ge 20 000 jobb. Det var självklart välkommet att man tillförde 3 miljarder, men mer behövs. Margareta Winberg kommenterade inte den julklapp som jag från talarstolen nämnde, nämligen Miljöpartiets rapport om arbetstidsförkortning som har bemötts väldigt positivt från forskarhåll. Detta är en mycket möjlig väg att gå. Samma sak gäller mitt förslag om sabbatsår eller friår och sopåkarmodellen som är en arbetsdelningsmodell. Jag vill gärna ha svar på dessa frågor.
Herr talman! Jämförelsen med Tyskland är inte riktigt relevant eftersom Tyskland ligger efter oss i Sverige i sitt saneringsarbete. Tyskarna har ju under den här hösten med stor möda lyckats få ihop inte ett sådant saneringsprogram som vi genomför i Sverige utan ett betydligt mindre, trots att omfattningen av deras ekonomi är betydligt större. De har så att säga sitt framför sig, medan vi nu, med en stabil ekonomi som grund, kan se 1997 och de kommande åren med viss tillförsikt an. Vi har diskuterat arbetstid förut, och Barbro Johansson känner mycket väl till min principiella uppfattning. Jag tycker att arbetstidsförkortning vore väldigt angeläget, men jag delar inte Miljöpartiets uppfattning att det är ett sätt att få fler jobb genom att man delar på de arbeten som finns. Jag tillhör dem som inte tror att det finns en viss given mängd arbetstillfällen, utan jag tror att utvecklingen, om man driver den i rätt riktning, kommer att visa att det går att skapa ytterligare jobb. Det går alltså att höja den ekonomiska aktiviteten i samhället i Sverige. Därför menar jag att arbetstidsförkortning skall vara en välfärdsreform, något som vi får gott av. Vi kan vara mer ihop med våra barn, ägna oss åt kultur, läsa böcker, gå i skogen eller vad vi nu väljer att göra. Det är min vision av arbetstidsreformen. För övrigt kommer ju ett förslag så småningom till riksdagen i arbetstidsfrågan. När det gäller friåret har vi beslutat om detta på en socialdemokratisk kongress för 11⁄2 år sedan i Göteborg.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Det är verkligen positivt att frågan om friår bereds. Jag tackar också för inställningen till arbetstidsförkortning. Visst är det också en välfärdsreform. Som jag har sagt tidigare kommer människor att må bättre med en kortare arbetstid. Jag vill också ta upp en annan fråga, och den gäller den nya a-kasseutredningen, ARBOM utredningen. Om den får som den vill till våren kan många komma att hamna utanför a-kassan på grund av de strängare kvalifikationsregler som nu skjuts upp i avvaktan på regeringens proposition med underlag från ARBOM-utredningen. Utredningen visar att de som arbetar halvtid inte kommer att kunna uppfylla kravet på att arbeta 75 timmar i månaden, och de kommer alltså att hamna utanför systemet. Det är de sämst ställda grupperna som hamnar utanför på grund av förändringar i sjukförsäkring, pensionssystem och a-kassa. Utredningen vill också införa rätten att deltidsstämpla, men de som gör det kommer ju tyvärr att stupa på den bortre parentesen, som jag har tagit upp här förut. Så till sist, arbetsmarknadsministern: Vilken julklapp vill arbetsmarknadsministern ge Sveriges folk? Låt mig också till sist önska arbetsmarknadsministern en god jul så småningom.
Herr talman! Tyvärr är jag ingen jultomte. Det kanske hade varit trevligt i dessa tider. Därför har jag heller inga julklappar, vare sig hårda eller mjuka. Jag har ett antal förslag som är presenterade i budgetpropositionen, och dem diskuterar vi nu. Jag skall kommentera några av de förslag som Vi kommer nu med ett nytt förslag till a-kassa i mars. De hårda kvalifikationsreglerna i det gamla förslaget har nu skjutits upp av riksdagen på grund av den reaktion som de har väckt ute bland människorna i fackföreningsrörelsen och ute på gator och torg. Den arbetsmarknadsminister finns väl inte - överlever i alla fall inte - som kommer tillbaka med exakt samma förslag, fast då inlindat i ett paket. Därmed sagt att detta förslag, i den tappningen, inte återkommer. Vi kommer att ha en parentes, och det kommer att göra en sak som jag tycker är positiv och som ARBOM-utredningen också föreslår. I dag är det ju nämligen, som Barbro Johansson själv säger, inte möjligt att stämpla upp om man har ett fast deltidsarbete. Men i och med att vi inför en bortre parentes blir detta obehövligt, och då kan man också få stämpla upp om man har ett halvtids eller trekvartstidsjobb. Det blir en positiv sak. När det gäller den bortre parentesen är det viktigt att klara ut vad som skall hända bortom den. Det skall vi naturligtvis göra, och jag vill upprepa det jag har sagt: Ingen skall hamna i kommunens socialbidragskö om man hamnar bortom parentesen. Men lika viktigt är det att se till att det, tiden alldeles innan man hamnar vid den bortre parentesen, händer någonting positivt. Man måste kraftsamla där, så att människorna inte trillar ut ur systemet. Det är det vi nu sitter och bereder.

Herr talman! Med risk för att göra ordföranden Johnny Ahlqvist ännu mer ledsen måste jag också tala om "eländes elände" som han uttryckte det. Men jag har uppfattat min roll som ledamot i riksdagen så att jag skall uttrycka vad folk tycker. Arbetslösheten är fortfarande mycket hög. Det kommer allt dystrare rapporter, och de arbetslösa känner sig övergivna och svikna. I intervjuer berättar de om sin rädsla för framtiden och om att de känner sig förnedrade. Och mycket har de ju heller inte att hoppas på, eftersom arbetsmarknadsministern uttalar att denna kurva kommer att vända någon gång under 1997. Men när, herr talman, under 1997? Blir det ytterligare en jul med samma höga arbetslöshet? Denna osäkerhet och rädsla får även konsekvenser hos dem som redan har jobb. Alla sparar så mycket de kan. Det gör naturligtvis att efterfrågan minskar, och vi hamnar i en ond cirkel. Under den tid jag har varit i riksdagen - det är nu snart nio månader - tycker jag att ingenting har hänt som har haft någon som helst kraft att bryta det här dödläget. Utredningarna tar väldigt lång tid och beslut skjuts på framtiden, och mitt intryck är att de förslag som kommer till utskottet ibland är dåligt förankrade och illa övertänkta. Ministrarna prövar hugskott, och när de inte får ett positivt mottagande drar man tillbaka dem. I arbetsmarknadsutskottet har jag förstått att det finns stor erfarenhet, kunnighet och kreativitet, men jag får ändå en känsla av att utskottet står och trampar vatten. Jag kan förstå att många efter lång tid i utskottet instämmer i Hans Anderssons utrop här i debatten om att han var så innerligt trött på de här debatterna som aldrig ledde fram till någonting. Ett exempel på det här är förslaget om offentliga tillfälliga arbeten. Mycket arbete och tid har lagts ned i kanslier i både departement och utskott, ute i länsarbetsnämnder och på arbetsförmedlingar. Regeringens bedömning var ju att det här skulle leda fram till tusentals jobb, och vad blev det, herr talman? Jo, i dag berättar Margareta Winberg att 300 jobb har skapats på 11⁄2 månad. I Södermanland har det skapats 2 jobb. Det var mycket skrik för litet ull, sade kärringen som klippte grisen. I dagarna har vi också fått veta att inrikesministern äntligen har insett att kommunerna behöver mer pengar, för att klara äldreomsorg och skola. Man hoppas på 50 000 jobb i offentlig sektor. Hade det då inte varit bättre att inse detta tidigare, så att vi hade sluppit 55-plusdebatten? Fru talman! Den underlättar framväxten av nya företag och branscher. Utbildningsinsatserna blir därför allt viktigare för att underlätta den här rörligheten. Den nya arbetsmarknaden kräver därför att AMS verksamhet är flexibel. Tyvärr upplever man nu ute på fältet att man är alltför hårt styrd av regleringar. Det nya volymkravet, som är knutet till anslaget, kommer att få till följd att AMS får satsa på billiga åtgärder och billiga utbildningar. Man vet ju redan i förväg att det inte kommer att leda till så många nya jobb. Betydligt färre kommer att få den yrkesutbildning som man vet i snitt ger 60-70 % av deltagarna arbete. Enligt AMS kommer 30 000 yrkesutbildningsplatser att försvinna till förmån för billigare praktikåtgärder, med betydligt sämre chans till jobb. Men för den enskilde är det en kvalitet att kunna gå upp på morgonen och ha något att gå till. Det säger arbetsmarknadsminister Margareta Winberg i en tidningsintervju, i Lärartidningen, tror jag. Det här är häpnadsväckande, när vi samtidigt vet att ministerns förslag om a-kassan har en bortre parentes. Anledningen till den är ju att de arbetslösa skall använda tiden till utbildning och inte bara stimuleras att stiga upp och gå till en aktivitet. Fru talman! Kvinnors arbetslöshet är nu på väg att bli större än männens. Det krävs konkreta åtgärder som ökar arbetslösa kvinnors möjligheter att finna nya jobb. I propositionen säger regeringen sig vara djupt bekymrad, men några förslag till hur man skall bekämpa kvinnors arbetslöshet framförs dessvärre inte, lika litet som mäns arbetslöshet. Långtidsarbetslösheten, som fortfarande ökar bland kvinnorna, måste särskilt uppmärksammas. Det är angeläget att fler av dem får exempelvis startaeget-bidrag. I dag ges de här stöden bara åt kvinnor som har arbetat i offentlig sektor. Det är också viktigt att bryta det traditionella könsmönstret på arbetsmarknaden. Lika viktigt som det är att släppa in kvinnor på mansdominerade yrken är det att släppa in män på kvinnodominerade yrken. Jag tänker främst på barnomsorg och skola men också äldreomsorg. I det inte helt okända Vingåker pågår just nu ett s.k. brytprojekt, där arbetslösa män, bl.a. byggnadsarbetare och skogsarbetare, utbildar sig till undersköterskor. Jag besökte dem, och det var fantastiskt att höra hur entusiastiska de var och hur de stortrivdes. Fler länsarbetsnämnder borde uppmuntras till liknande brytprojekt, främst inom skola och barnomsorg. Det finns därför anledning för regeringen att arbeta fram en konkret plan för hur man avser att bryta det traditionella könsmönstret på arbetsmarknaden. Tyvärr finns det inte heller i propositionen några förslag om en lösning av ungdomsarbetslösheten. Datorteken har visserligen gjort att siffrorna har förbättrats på papperet, men den egentliga arbetslösheten är fortsatt lika hög. Utbildning är naturligtvis oerhört viktig, men många ungdomar är utbildningströtta, och vad de mest behöver är att få in en fot på arbetsmarknaden. Fru talman! Folkpartiet vill se en offensiv arbetsmarknadspolitik. För att åstadkomma det krävs det en helt annan politik. Det är jobb genom företagande som vi behöver. Det är i de små och medelstora företagen som de nya jobben skall komma, framför allt i tjänste och servicesektorn. För att återkomma till kvinnorna: Det är inte bara de unga raska grabbarna i tekniska yrken som behöver kunna starta eget. Lägg om kursen och släpp fram kvinnorna i barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen! Fru talman!

Fru talman! Jag skall också delta i den här debatten, och jag konstaterar med en gång att jag inte behöver höja tonläget för att markera vår ståndpunkt. Jag kan vara mild i tonen, därför att jag har en så stark sak att argumentera kring. Jag skall först argumentera kring en sak som utskottets ordförande Johnny Ahlqvist tog upp. Han tog upp en väldigt viktig tråd och sade att det är viktigt att bekämpa populismen. Ja, det är det. Låt oss tillsammans göra det, Johnny Ahlqvist! Vad är då populism? Är det att säga saker som människor tycker om? Då måste det innebära att det parti som har fått mycket röster är populistiskt. Människor röstar väl på partier som de tycker om. Jag tror inte att det är riktigt det som Johnny Ahlqvist menar med populism. Jag tror att han är oroad över att Vänsterpartiet har sagt saker som människor tycker om, och då menar han att vi är populistiska. I så fall har Johnny Ahlqvist tillhört ett populistiskt parti i decennier. Det är alltså inte fråga om det. Vad kan då populism vara? Ja, det måste vara något annat. Jag menar att populism är att säga det som icke är. När man vet hur det är och säger något annat är man folkförförare. Det är populismen. Man har sagt: Ni i Vänsterpartiet orkade inte. Ni höll ut ett tag. Ni orkade säga att man behövde sanera budgeten med fattiga 114 miljarder, men när det kom till de riktiga krafttagen, karlatagen, att nå upp till sådana svindlande nivåer som 118 miljarder, orkade ni vänsterpartister inte med. Skulle det vara populism? Är det någon i denna kammare som tror att det är skillnaden mellan saklig realism och populism? Det är det inte. Vad var det vi inte orkade med? Jo, vi orkade inte sänka a-kassan från 80 till 75 %. Varför orkade vi inte det? Jo, det berodde på att vi hade lovat våra väljare att vi skulle höja a-kassan om det gick. Vi hade kritiserat Carl Bildt för att han sänkte a-kassan till 80 %. Vi hade kritiserat Elving Andersson, som sitter här nere, för att han sänkte a-kassan till 80 %. Vi hade kritiserat Börje Hörnlund. Därför orkade vi inte med det. Vi tyckte att ord och handling skall vara ett. Det är populism, att låta ord och handling vara samma sak. Detta är Engosoc, som det stod i 1984, dvs. nyspråk. Det är ingen populism. Det är hederlighet. Vad är det nu för läge? Nu står ministern Margareta Winberg och säger att vi skall höja a-kassan. Jag skulle naturligtvis då kunna säga att denna minister är en populist, som skall höja a-kassan. Detta statsråd hotar ju statsfinanserna! Men det säger jag inte, därför att det vore inte sant och jag skall inte tala osanning. Det hotar inte statsfinanserna att höja a-kassan. Vi gick inte med på att sänka a-kassan, och samtidigt gick vi inte med på att sänka matmomsen. Då sade man att vi var populister. Hans Andersson har stått här och varit oerhört konstruktiv och lågmäld. Hur reagerar man på det? Jo, då kommer standardangreppet 22 b ur SSU:s skolvalshandbok: Populist! Jag tror att det är sista gången, Johnny Ahlqvist, som jag skall gå upp i den typen av debatter. Vi är beredda att möta er i en saklig diskussion. Jag gick själv upp våren 1995, då det var aktuellt, och sade att vi kunde tänka oss att ha en avtrappande a-kassa, från 90-procentsnivån ned till 80-procentsnivån. Oj, vad jag fick stryk och skäll i mitt eget parti! Oj, vad jag fick stryk och skäll av de arbetslösa! Och vad jag fick skäll av socialdemokrater i korridorerna här! Det är ingen partiståndpunkt. Men det visar vilken vilja vi har att diskutera konstruktivt. Vi har under lång tid kritiserats för populism. Men hör man på arbetsmarknadsministern tycker jag att det till viss del spirar en annan anda i dag. Man tar inte till de enkla standardangreppen. Varför sänkte man a-kassan? Det var naturligtvis inte för att spara pengar, för då hade man ju inte haft råd att höja den nu. Det kan inte vara skälet, för då hade det ju hotat statsfinanserna. Det var en annan tanke bakom. Alla som har läst litet grand teoretisk nationalekonomi, som har följt litet grand av den politiska debatten ute i Europa vet att det var för att sätta ökad fart på de arbetslösa, så att de inte blir lata och låter bli att söka jobb. Det är det som det handlar om. Så till en annan sak. Man skall sänka reservationslönerna. Så heter det på fint språk. Man skall få en annan lönestruktur. Människor skall ta jobb till litet lägre lön. Det är ju det som det handlar om. Tänk om ni hade sagt det, Johnny Ahlqvist. Då hade ni i alla fall kunnat debattera frågan litet rakare. Men det är ingen lösning. Därför är det nu väldigt klokt att gå tillbaka, steg för steg, till det som ni så sent som i somras kallade för populism och osaklighet. Ni tar små, små steg åt rätt håll. Men de behöver bli vänsterkliv. Jag har bara en halv minut kvar av min taletid, och jag vill därför ställa en väldigt rak fråga. Jag känner en kvinna som har fyllt 55, ministern. Hon bor på en bruksort och är metallare. Vad skall hon göra bortom den bortre parentesen, valåret 1998? Ni har ju fortfarande inte retirerat. Man skall räkna från den 1 januari 1996. Det är inte många av de arbetslösa som har tänkt på det. Från den 1 januari 1996 börjar det ticka. Vad skall denna kvinna göra, statsrådet, om tre år, valåret 1998? Vad skall hon göra?

Fru talman! När jag hör Lars Bäckströms inlägg är jag faktiskt oerhört glad för att jag inte har läst någon teoretisk nationalekonomi. Det sunda förnuftet kan kanske styra politiken i stället för en massa teoretiska lärdomar som Lars Bäckström försöker pracka på kammaren i varenda debatt. För mig är faktiskt populism när man lovar väljarna något som man inte kan genomföra. Man strör ut pengar och säger: Detta skall vi genomföra. Samtidigt vet man att man inte behöver ta ansvar. I Lars Bäckströms parti sitter man nämligen inte i den ställningen att man behöver ta ansvar för alla de löften man ger i kammaren.
Fru talman! Om det är rätt att höja a-kassan nu, Johnny Ahlqvist, varför var det då rätt att sänka den? Gick det att höja den, var det troligen onödigt att sänka den. För några år sedan hade vi ett lånebehov på ungefär 180 miljarder om året. Det var katastrofalt. Nästa år är det 11 miljarder, nästa år igen 7 miljarder. Om ni hade följt den hårda linjen och sänkt akassan men inte sänkt matmomsen hade det varit system i galenskaperna, som man en gång skrev i Hamlets drama. Men det gjorde ni inte. Ni var populister och försökte sockra med momssänkning. Vi skall i och för sig glömma det gamla. Nu kommer ni tillbaka och säger att det är ansvarsfullt att höja a-kassan - precis det vi har sagt väldigt länge. Ni säger nu att det är ansvarsfullt att inte genomföra de beslut som Johnny Ahlqvist ville genomföra i somras. Nu är det ansvarsfull politik att skjuta på det. Det går steg för steg åt rätt håll. Ni gjorde en för kraftig högergir. Populisten Johnny Ahlqvist kände i luften att han gick fel och revade in seglen. Det är bra att vara en sådan populist som Johnny Ahlqvist har varit. Det är klokt att lyssna på rörelsen.
Herr talman! Lars Bäckström ger ju själv svaret på frågan om varför vi kan återställa a-kassenivån nu. Det är för att vi inte har det lånebehovet som vi hade bara ett budgetår tillbaka. Ekonomin är på bättringsvägen tack vare de stora beslut som vi har fattat. Det ger oss ett utrymme att höja och återställa a-kassan. Men utöver det ställer vi inte ut några populistiska löften som man gör från Vänsterpartiet. Så till den bortre parentesen, Lars Bäckström. Margareta Winberg, och även jag, har tidigare sagt att när regeringen återkommer under våren skall det finnas ett totalt samlat grepp över hela arbetslöshetsförsäkringen. Därför tycker jag att det är så oerhört onödigt när Lars Bäckström propagerar utåt och säger att ingen vet vad som kommer att hända efter den bortre parentesen. Jag lovar Lars Bäckström att vi skall ha klarat ut det innan riksdagen fattar beslut om en ny arbetslöshetsförsäkring under våren.
Fru talman! Varför vidhåller då Johnny Ahlqvist att det skall börja ticka från den 1 januari 1997? Varför inte leverera ett klart och samlat beslut? Det är den stora kritiska punkten. Sedan till budgetsaneringen. Johnny Ahlqvist säger att man måste finansiera höjningen, eller hur? Varför kunde man inte finansiera den höjningen våren 1995, när man sänkte a-kassan? Varför gick inte det? Lånebehovet har bara genom förbättrad konjunktur under innevarande år minskat med 40 miljarder. Det hade med råge kunnat rymmas att inte sänka akassan till 75 %. Det hade ingen avgörande betydelse. Statsrådet berättar om hur bra allting går, och det gör det ju. Hushållen har mer pengar, och företagen har mer pengar. Räntan går ned och bytesbalansen är rekordartad. De enda som inte har fått det bättre är de arbetslösa. Ni riktar ett slag mot dem. Ni bör ångra det. Ni bör återställa det. Det är bra att ni är på rätt väg. Vad jag kritiserar är att ni har mage att kritisera oss för populism, när det snarast är ni som gjorde fel och nu på grund av folkopinionen har ändrat er. Varför har ni ändrat er? Jo, ni har ändrat er enbart på grund av opinionen. Eller tyckte ni att ni hade rätt i sak redan från början? Det är det ni egentligen tycker. Det har vi ju hört här. Förslaget om a-kassan var dåligt avvägt. Det har vi hört statsrådet säga. Så det är inte enbart på grund av demonstranter som statsrådet ändrar sig. Förslaget var dåligt i sak. Nu ändrar ni er. Men kritisera inte oss för populism! Det tär på vårt tålamod.

Fru talman! Johnny Ahlqvist säger i sitt anförande att han inte vill skrota svensk arbetsmarknadspolitik utan förnya den. Miljöpartiet har många idéer. Men i somras slogs det fast i den här salen att Sveriges arbetsmarknadspolitiska inriktning skall grunda sig på 1960-talets arbetsmarknadspolitik. Denna i dag 36 år gamla arbetsmarknadspolitiska inriktning är " - att lösa upp strukturella obalanser genom att med olika åtgärder underlätta och påskynda anpassning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft." På 1960-talet kallade vi det här för flyttlasspolitik. Var hittar Ahlqvist den förnyelse han pratar om? Miljöpartiet vill t.ex. att ett generellt konstnärstillägg införs. Det kan inte vara rimligt att, som i dag, AMS via olika arbetsmarknadsinsatser styr betydande delar av svenskt kulturliv. När det gäller t.ex. stats och länsteatrar kommer ungefär hälften av deras stöd via AMS genom projektbidrag, beredskapsarbete, utbildningsbidrag, a-kassa och kontant arbetsmarknadsstöd. Inom alla kulturområden ser det ut på ungefär samma sätt. Det är alltså AMS som genom olika stödformer avgör vad som är kulturell kvalitet i dag. Vad är då lösningen på kulturarbetarnas generellt höga arbetslöshet på ca 20 %? Byt jobb!, säger Kulturutredningen. Det får enligt Miljöpartiet betraktas som en fullständig katastrof. Vi menar att vi aldrig har behövt våra kulturarbetare så mycket som i dag. Inför ett konstnärstillägg i stället, säger vi. Låt det departement som har bäst kunskap om kultur, nämligen Kulturdepartementet, avgöra kulturella kriterier. Grundtanken bör dock vara att det är konstnärlig aktivitet som skall premieras - ett litet tillägg till den lilla lön som kulturarbetarna ofta har men som inte går att leva på. Nu avstyrker arbetsmarknadsutskottet det här förslaget med motiveringen att det skulle innebära att åtgärdsmedlen då blev en form av kulturstöd, vilket de inte är avsedda att vara. Är inte åtgärdsmedlen kulturstöd i dag? Det ju just för att det ser ut som det gör, för att åtgärdsmedlen har blivit kulturstöd, som Miljöpartiet föreslår en förändring. Vi vill helt enkelt föra över medlen dit där de bäst hör hemma. Det kanske finns bättre idéer. Men nu kanske upp till hälften av svenskt kulturliv i dag även i fortsättningen finansieras via AMS budget. Utskottet väljer att inte kalla det kulturstöd. Då är verkligheten långt från utskottets rum. Det känns dystert.
Fru talman! Jag kan lova och garantera Ewa Larsson att både Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet tittar mycket seriöst på detta. Det är med anledning av att man håller på att utreda detta som vi har sagt att vi bör avslå motionen. Så är den normala hanteringen i alla utskott. Finns det en utredning som jobbar med en fråga får man avvakta utredningen innan man fattar beslut.
Fru talman! Jag tycker också att vi skall låta parlamentarismen ha sin gång och att vi skall utreda före beslut. Vad jag vänder mig mot är arbetsmarknadsutskottets sätt att säga att det stöd man ger i dag är en arbetsmarknadsåtgärd och inte ett kulturstöd, när vi vet att i princip hälften av svenskt kulturliv lever på detta kulturstöd. Varför inte säga: Vi håller med motionären, vi tycker inte att det här skall vara en form av kulturstöd, vi ser fram emot utredningen, och med det anser vi motionen besvarad?
Fru talman! Jag försöker förklara för Ewa Larsson att detta först skall utredas, och sedan kommer det tillbaka till kammaren och till berörda utskott. Jag tror inte att den lösning som föreslås av Ewa Larsson och i Miljöpartiets motion är den bästa i den här frågan. Låt oss se på andra lösningar innan vi definitivt säger att det skall vara på ett visst sätt.
Fru talman! Det är precis vad jag sade i mitt anförande. Det kanske finns bättre och mer omfattande idéer, och därför skall många vara med och diskutera. Men det är ett kulturstöd ni i dag betalar ut, och det är det jag vänder mig mot att ni inte kan erkänna.

Fru talman! Arbetsmarknaden är ur integrationssynpunkt sannolikt det viktigaste området för väldigt många människor med invandrarbakgrund. I dag går tusentals människor med invandrarbakgrund arbetslösa, och många av dem tvingas att leva på olika typer av bidrag. Det är väl känt att många av dessa är väl utbildade. Det sägs, något polemiskt, att Sverige har världens högst utbildade arbetslösa och socialbidragstagare. Arbetslösheten bland en del utomeuropeiska invandrare är i dag över 50 %. Bland grupper som algerier är arbetslösheten nästan 100 %. Det råder inget tvivel om att Sverige håller på att få en underklass som i stora delar är etniskt betingad. Fru talman! Jag har i en motion, A227, och även i motion Sf613 tillsammans med Pär-Axel Sahlberg, beskrivit arbetslösheten bland invandrare, och vi har lagt fram en del förslag. Vi lyfter också upp den invandrarpolitiska kommitténs olika typer av förslag i frågan. Fru talman! Jag tycker att utskottets behandling av min motion är litet märklig. Jag tycker att utskottets majoritet viftar bort frågan om massarbetslösheten bland invandrare på ett litet konstigt och märkligt sätt. Man bara hänvisar till att vi skall vänta på vad regeringen kommer att föreslå nästa år. Jag tycker att massarbetslösheten bland invandrare är en fråga som borde bekymra även utskottet. Utskottet borde åtminstone ha en åsikt i frågan, en fråga som berör tusentals människor som i dag inte får plats på någon arbetsplats i Sverige. Jag förväntar mig att arbetsmarknadsministern i mars kommer att lägga fram förslag i frågor som berör massarbetslösheten hos invandrare. Jag förväntar mig också att man då lägger fram förslag när det gäller lagstiftningen mot etnisk diskriminering.

Fru talman! Jag känner det angeläget att säga någonting, för det som Juan Fonseca tar upp är ju så riktigt. Om man tittar på olika grupper i Sverige finns det ingen grupp som har det så svårt på arbetsmarknaden som invandrarna, och särskilt invandrarkvinnorna. Det handlar naturligtvis om våra attityder - arbetsgivarens attityder och samhällets attityder - mot invandrare. Här finns ett stort arbete att göra när det gäller opinionsbildning. Det är också så att invandrarna har en extra kultur och språkkompetens, och detta måste man som arbetsgivare inse och även kunna använda. Det här är en grupp som är prioriterad för regeringen - jag vill gärna säga det. Jag vill också säga några saker om vad som har hänt. Under 1996 har 5 miljoner avsatts för en informationskampanj som har drivits av AMS. Kompetens kan ha ett konstigt efternamn, heter kampanjen - ett mycket bra namn. Många invandrare får läsa med utbildningsbidrag inom det reguljära utbildningsväsendet, eftersom de är en prioriterad grupp. Invandrarkvinnor kan få starta-eget-bidrag i ett år, och man skall särskilt prioritera invandrarkvinnornas kooperativa utveckling. 125 miljoner har gått till åtta invandrartäta områden. Exportsäljarutbildning är en mycket bra del i arbetsmarknadspolitiken där man tar till vara just invandrarnas bakgrund, kultur och kompetens. Det visar sig att 70-80 % av dem som får den åtgärden sedan får ett arbete. Det ligger också många projektansökningar hos mig, som framför allt rör invandrarkvinnor och barn. Vi håller nu på att bereda dessa, och jag avser att bifalla en del av dem som är viktiga som pilotprojekt. Jag delar dock Juan Fonsecas uppfattning att detta är någonting som vi måste ta på mycket större allvar och därmed återkomma med fler förslag till beslut.
Fru talman! Det gläder mig verkligen att höra dessa uttalanden från arbetsmarknadsministern. Jag har stor respekt för hennes engagemang i de här frågorna. Jag förväntar mig att de ord som i dag har sagts också läggs fram i det förslag som kommer nästa år, så att vi äntligen kan börja rätta till den enorma arbetslöshet och det socialbidragsberoende som finns i de här grupperna.

Fru talman! Hans Andersson tar upp en fråga som kommer att debatteras litet senare i samband med behandlingen av ett annat betänkande, nämligen AU4. Då har Vänsterpartiet möjligheter att ansluta sig till förslag när det gäller lagen om etnisk diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden. Låt mig till Hans Andersson säga att han och hans parti i välmening har förslag som naturligtvis kan leda till att minska arbetslösheten bland invandrare. Men Vänsterpartiet tar väldigt sällan upp invandrarnas kompetens, som gör att de själva också kan åstadkomma arbete, inte bara för de sina utan även för andra, genom att de kan starta småföretag. Det finns i dag nästan 50 000 företagare med invandrarbakgrund i Sverige, och de sysselsätter nästan 150 000 människor. Jag förväntar mig att regeringen också tittar närmare på den delen som gäller invandrare och arbetsmarknad.

Fru talman! I frågor som berör företagande betraktas ibland detta som något slags frizon. Låt mig säga att företagandet bland de här grupperna är ganska stort och omfattande. Detta behöver i sig inte för en vänsterpartist betyda att de människorna skulle ha något slags borgerlig åsikt. Företagande är väldigt viktigt för de grupperna för att de över huvud taget skall kunna försörja sig själva. Det innebär inte i sig att de skulle segregeras, utan deras företag vänder sig till alla. Låt oss göra så här i stället: Låt deras företag utvecklas precis som andra företag! Låt de människorna också utveckla sina småföretag och ge jobb till väldigt många människor!

Fru talman! Jag måste först rätta arbetsmarknadsministern när det gäller antalet nyanmälda platser som ministern sade hade ökat. Enligt uppgifter jag har fått från AMS visar de senaste siffrorna att de dessvärre har minskat med 1 000 platser sedan november Det här är, som andra har konstaterat, den tredje stora debatten inom loppet av fem månader som rör Sveriges absolut största problem. De flesta argumenten känner vi igen, därför att vi har hört dem förut här i kammaren. Johnny Ahlqvist upprepar som ett mantra att Vänsterpartiet är populistiskt. Jag kan bara konstatera att äntligen har självgodheten fått ett ansikte genom Johnny Ahlqvist. De flesta argument känner vi som sagt igen, men själva kärnfrågan ställs däremot väldigt sällan, nämligen: Varför har vi arbetslöshet? När den frågan inte ställs får vi heller ingen reell diskussion om vad som behöver göras. Rimligen borde det nu finnas underskott på arbetskraft. Försörjningsproblemen är ju långt ifrån lösta här hemma och än mindre i världen i övrigt. Likväl har vi arbetslöshet därför att efterfrågan på arbetskraft är för liten. Det beror på att de produktiva resurserna är snett fördelade. Hur de här resurserna fördelas bestäms av ett fåtals egenintresse av vinst på sitt kapital. Det är detta rika fåtal som i dagligt tal brukar kallas marknaden. Men när marknaden inte tjänar på att det finns en stor offentlig sektor och social trygghet är man inte villig att understödja en politik som skulle gå mot mer rättvisa och lägre arbetslöshet. Det stör deras vinstbehov och deras önskemål om att ha en foglig arbetskraft som står med mössan i handen. De mycket kraftiga neddragningarna inom den offentliga sektorn som har skett de senaste åren har främst drabbat kvinnor. Det har flera berört här i dag. Inom loppet av bara ett år har vi fått ytterligare 22 000 arbetslösa kvinnor i Sverige. Vi är nu upp i nästan en halv miljon arbetslösa kvinnor. Redan för två år sedan varnade jag härifrån talarstolen för att vi håller på att få en ny sektor på den svenska arbetsmarknaden, nämligen spissektorn. Läget är nu så allvarligt att man åtminstone borde kunna förvänta sig tryckförband som lindring för att undvika svåra ärrbildningar i framtiden. Gång på gång ställer jag mig frågan: Vad är det för vits med att låta duktiga välmeriterade kvinnor lämna sina jobb inom vård och omsorgssektorn för att i stället gå på a-kassa eller hamna i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Samtidigt får vi dagliga rapporter om hur det är ställt inom sjukvården, hur gamla far illa i brist på vårdresurser. På daghemmen fullständigt trycker man in ungar i stället för att öka personalbemanningen. Men det är klart, har man fyllt 55 år och gått arbetslös tillräckligt länge kan man förstås få komma tillbaka till sin gamla arbetsplats som kvalitetshöjare. Fru talman! Jag tror trots allt att jag skall ägna mig åt populism genom att korta ned mitt anförande. Arbetsmarknadsministern har flera gånger så gott som satt sin politiska heder i pant på att ingen skall behöva bli utförsäkrad från a-kassan. Men Monica Sjölander från Borås, för att ta ett exempel, blev utförsäkrad i september och tvingades söka socialbidrag. Hon sålde videon och bilen. Hon bytte till en billigare lägenhet. Sedan blev hon sjuk och måste betala för röntgen. Hon behövde också hämta ut medicin. Samtidigt var hon tvungen att byta läsglasögon. I mitten av månaden var hon helt utan pengar. Då ringde hon till socialbyrån och bad att få matkuponger. Men hon fick bestämt nej till det och blev i stället uppmanad att be släkten om hjälp. Efter några dagar blev hon till sist erbjuden matkuponger, för två dagar. Monica Sjölander hade jobbat på försäkringskassan i 16 år. Sedan vidareutbildade hon sig för att få en tryggare framtid. Hon tog studielån och läste treårig ekonomisk linje. 1990 fick hon en kombinationstjänst som språklärare och kontorist på ett studieförbund. När studieförbundet sedan tvingades dra ned blev Monica arbetslös. Efter det har hon jobbat på olika vikariat inom sjukvården och hemtjänsten, och hon har sökt alla tänkbara jobb. Nu har hon haft ALU i två omgångar, men hon fick inte en tredje. Så här fungerar skyddsnätet i dagens Sverige. Fru talman! I dag finns det nästan en miljon människor som är inskrivna vid landets arbetsförmedlingar. Så ofta som jag hinner försöker jag hålla kontakt med min gamla arbetsplats på arbetsförmedlingen i Västerås. Jag brukar fråga: Vad upplever ni är värst? Det är bristen på jobb att förmedla, vi har inga jobb, säger de. Vi håller på att tappa vår kompetens. Vi har blivit mer av en åtgärdsförmedling än en arbetsförmedling. Handlingsplaner i all ära, men de fyller tyvärr ingen funktion om man inte kan erbjuda kvalitet i åtgärdsutbudet. Nu finns det, som tidigare har sagts, nästan bara billiga lösningar som t.ex. ALU att erbjuda. Ett annat stort problemområde är också att förmedlingskontoren inte längre kan få det stöd som de behöver av länsarbetsnämnderna som på grund av besparingskrav har slimmat sin organisation till ett absolut minimum. Det blir ingen bra offentlig verksamhet av det lilla som finns kvar. Det finns en uppenbar risk för att förmedlingsverksamheten hamnar i vanrykte. Avslutningsvis vill jag säga att jag självfallet står bakom alla reservationer som Vänsterpartiet har i det här betänkandet.
Fru talman! Jag har bara en fråga att ställa till Tanja Linderborg: Tror Tanja Linderborg att det blir fler arbetstillfällen att förmedla om räntan skulle gå upp beroende på att man ställer ut egoistiska och populistiska löften, som Vänsterpartiets förslag innehåller? Tror hon att det kommer att finnas fler jobb att förmedla på de arbetsförmedlingarna om folk och företag inte vågar investera beroende på att räntan går upp?
Fru talman! Jag är ingen anhängare av att man skall ha särskilt hög ränta. Men faktum är att vi nu nästan är inne i deflation. Då kommer den stora smällen, då blir det definitivt inga jobb att förmedla.
Fru talman! I de förslag som Vänsterpartiet lägger fram finns ett tiotal miljarder som ni inte har. De här förslagen skulle innebära räntehöjningar, prishöjningar, hyreshöjningar och att investeringsräntan går upp. Detta gör väl inte att det blir fler arbetstillfällen att förmedla. Jag tar inte tillbaka det jag sade om att Vänsterpartiet i dag är ett populistparti, ingenting annat.
Fru talman! Detta blir ju inte en större sanning därför att Johnny Ahlqvist gång efter annan upprepar det. Det är alldeles tydligt att det har gått ut ett påbud från Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen om att samtliga utskottsordförande och även ombudsmännen ute i distrikten gång efter annan skall upprepa att Vänsterpartiet är populistiskt. Det vore bra om vi kunde hålla debatten på en mer saklig nivå,

Fru talman! Sverige lider av arbetslöshet. Många hundratusen människor lider av arbetslösheten. Det är oerhört viktigt att understryka det och inte glömma bort det. Men samtidigt får vi inte glömma bort den andra bilden, som arbetsmarknadsministern, arbetsmarknadsutskottets ordförande och kanske ytterligare någon har pekat på här i dag. Det är det faktum att det faktiskt finns ganska gott om positiva tecken. Vi får inte bara måla i svart, för då medverkar vi till att minska effekterna av de här positiva tecknen. Tillväxtprognoserna skrivs upp den ena gången efter den andra. Antalet lediga platser ökar. Vi hörde för en stund sedan att de minskade i antal, men med siffror kan man ju som bekant bevisa det mesta. I det korta perspektivet ökar de. Vi har mycket kraftiga reallöneförbättringar. Köpkraften är skevt fördelad, kan vi konstatera, eftersom vi har väldigt många arbetslösa och många som av andra skäl inte finns med på arbetsmarknaden. Men vi skall inte bortse från att vi just nu upplever mycket kraftiga reallönestegringar, som, om inte alla tecken slår fel, ytterligare kommer att medverka till att de positiva tecknen kan synas ännu tydligare i arbetsmarknadsstatistiken framöver. Räntan har sjunkit, och matkostnaderna har sjunkit. Därför har vi ingen inflation. Inte kan det vara dåligt för någon att just de här två faktorerna har medverkat till att vi inte har någon inflation. Fru talman! Jag tänker beröra ytterligare tre saker i mitt anförande. Det gäller frågan om hur vi kan styra över resurser från passivitet till aktivitet. Jag kommer också att ta upp utbildningen i arbetsmarknadsperspektivet, och jag kommer att säga något om a-kassan. Låt mig börja med detta med att styra över resurser från passivitet till aktivitet. Jag och mina kamrater från Örebro län har i motion A223 pekat på både behov och möjligheter. Det gäller möjligheter att försöka ta en del av de pengar som i dag används till att betala för att människor inte gör någonting till att i stället betala för att de utför ett arbete, och då framför allt inom vård, omsorg och skola. Med tanke på vår motion och det behov vi ser tycker jag att de signaler som jag och andra kan uppfatta från regeringen på det här området är väldigt positiva. Det sker nu en beredning och en genomlysning av hur de här frågorna skall hanteras och vilken teknik som skall användas för att vi skall kunna möta de här behoven och ta till vara de här möjligheterna. Vi ser med stor förväntan och förtröstan fram emot att få ytterligare signaler och att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna ta del av förslagen. Vi är litet otåliga, men vi tycker oss ha uppfattat mycket positiva signaler i den här riktningen. Så något om utbildning. Jag har läst arbetsmarknadsutskottets betänkande, och jag konstaterar att utskottet liksom jag är ganska oroligt för att det skall bli problem att klara av yrkesutbildningen med de begränsade resurser som står till förfogande. Jag tror att det är viktigt att understryka det arbetsmarknadsutskottet skriver, att regeringen måste ha en beredskap för att gå in med ytterligare resurser om det visar sig att de här farhågorna besannas. Det får bara inte inträffa att vi har lediga platser som vi inte kan tillsätta därför att de människor som är arbetslösa inte har utbildning för att utföra jobben. Om en sådan situation håller på att uppstå är det viktigt att kunna styra över resurser för att möta de här problemen. Jag, i likhet med utskottsmajoriteten, ser fram emot att regeringen när så behövs tar ett initiativ i den här frågan. Så till a-kassan. Den 12 juli debatterade och beslutade vi här i kammaren kring arbetslöshetskassan och arbetslöshetsförsäkringen. Vi var ganska många som var väldigt bekymrade över att det hade funnits så litet tid till att bereda underlaget och att vi hade fått så litet tid till att diskutera och analysera vilka konsekvenser det beslut vi fattade den 12 juli skulle få. Vi konstaterade under hand under hösten att det fanns ett antal fallgropar. En del av dem kunde skottas igen ganska omgående, medan andra kvarstod. Därför är det bra att den här frågan nu kan flyttas fram. På så sätt kan vi ta vara på utredningen, och vi kan ta vara på en längre tid för beredning. Därmed kan vi också hitta en bra lösning på arbetslöshetsförsäkringen, så att den även fortsättningsvis är en tillgång för arbetstagarna. Fru talman! Jag skall upprepa det jag sade den 12 juli när det gäller arbetslöshetsförsäkringens och akassans funktion. De flesta tänker på arbetslöshetsförsäkringen som en ekonomisk trygghet för den enskilde. Så är det självfallet. Detta är en väldigt viktig del. Men arbetslöshetsförsäkringen är mycket mer än så, och det är viktigt att komma ihåg när vi diskuterar hur den skall utformas. Den är en del i balansen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Har vi en arbetslöshetsförsäkring som är undermålig innebär det att löntagarna inte har möjlighet att hålla på sin rätt på samma sätt som annars. Är risken för arbetslöshet detsamma som att man hamnar i en ekonomisk och privat katastrof, avstår nog många från att faktiskt ta till vara sin rätt i arbetslivet och att försöka uppmärksamma de saker som inte är bra. A-kassan spelar också en betydelsefull roll när det gäller lönebildningen. Om vi försämrar a-kassan, om ersättningsnivån blir för låg, innebär det att vi drar isär lönebildningen. Vi släpper dem som har de lägsta lönerna efter oss, och på det sättet ökar klyftorna. Det finns ytterligare en faktor som vi måste peka på när det gäller a-kassan, nämligen rörligheten på arbetsmarknaden. Om en arbetstagare, en löntagare funderar på att byta jobb, att söka ett nytt jobb och på det nya jobbet inte får en trygghet, inte trivs där, kanske kommer sist i kön av de anställda, är det oerhört viktigt att det finns en arbetslöshetsförsäkring som fungerar, som skyddar och ger en ekonomisk trygghet. Fru talman! Med dessa ord vill jag tacka för mig.

Fru talman! Om vi börjar med a-kassan får vi väl avvakta till propositionen föreligger så att vi ser hur den ser ut innan vi har anledning att debattera den frågan, Hans Andersson. Det är väldigt lätt att så här i efterhand konstatera att det fanns en rad luckor i det beslut vi fattade den 12 juli. Om man konstaterar det skall man försöka att rätta till det, och det är vad arbetsmarknadsutskottet och riksdagen i dag gör. Det tycker jag är väldigt positivt. Det måste vara möjligt att göra fel och sedan rätta till de felen även i politiken. Sedan till frågan om utvecklingen på arbetsmarknaden. Om man ser så pass långt bakåt i tiden som Hans Andersson gör kan man konstatera denna situation. Men vi kan samtidigt konstatera att det på en rad områden i Sverige nu finns tecken på att antalet lediga platser ökar. Det är det jag pekar på. Vi ser sådana tydliga tecken. Det är en del av den positiva bild som jag och andra har försökt att spegla jämte den dystra bild som visar att väldigt många människor är arbetslösa och lider under arbetslösheten.

Fru talman! Vi får komma tillbaka till frågan om a-kassan, Hans Andersson. Om man inte i första skedet iakttar bristerna utan gör det i ett senare skede måste det vara tillåtligt att då korrigera sig. När det gäller statistiken finns det inte någon bild som över landet ger tydliga tecken. Men från ort till ort finns det i dag tecken som tyder på en ökad tillströmning av lediga platser inom vissa branscher, och just sådana branscher som bär upp mycket av den svenska arbetsmarknaden.

Fru talman! Nu skall vi bli konkreta! Mitt anförande gäller motion A811. Motionen handlar om att den offentliga sektorn behöver kvinnorna och att kvinnorna behöver arbete och inte bidrag. Därför föreslår vi att 100 000 kvinnor erbjuds arbete och lön i stället för bidrag, att kvinnorna erbjuds arbete i den offentliga sektorn, att en omdisponering görs av arbetsmarknadsmedel och att vi skall verka för att inga uppsägningar görs i offentlig sektor. 1. Man känner sympati och förstår tankarna och instämmer i principen att det är bättre att människor får stanna kvar i sina arbeten än att de uppbär passivt kontantstöd. 2. Man anser att de resurser som anslagits för arbetsmarknadspolitiska åtgärder inte skall användas för att förhindra, minska eller skjuta på offentliga neddragningar. 3. Man anser inte heller att det är givet att det är de som drabbats i den offentliga sektorn som har de största behoven. 4. I den mån den offentliga sektorn åter skall expandera och därigenom även ge kvinnorna möjlighet till sysselsättning avgörs inte det av de arbetsmarknadspolitiska resurserna utan av samhällsekonomin som helhet. Utskottet har inte analyserat vad våra krav skulle innebära. Man har inte heller insett att de uttryckligen innebär en kortsiktig lösning. Utskottets behandling av våra krav är ett praktexempel på just det vi kritiserat i motionen, nämligen uppdelningen av våra gemensamma resurser i ett antal olika påsar, när det som vi just nu behöver mer än någonsin är samordning. Om de arbetslösa i den offentliga sektorn inte kan bevisas ha de största behoven kan vi lätt konstatera att de gamla som läggs klockan tre, de sjuka som skickas hem till ensamhet och oro och barnen som trängs i allt större klasser har de behoven. De kvinnor som fått lämna den offentliga sektorn har arbetskraften och kompetensen. Staten som betalar nästan hela a-kassan har pengarna. Det som nu skall till är en samordning. Detta har utskottet inte analyserat. Jag måste naturligtvis fråga varför motionen inte överlämnats eller åtminstone remitterats till finansutskottet, om det nu inte var möjligt för arbetsmarknadsutskottet att ta ställning till någon av våra attsatser. Det socialdemokratiska partiet har lovat att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000. Det gäller också kvinnors arbete. Det hade varit intressant om utskottet hade presenterat hur man avser att lösa problemet som motionen tar upp. Vi motionärer tror inte att det vare sig är näringslivet eller nytt småföretagande som kommer att ge kvinnor jobb fram till år 2000. De kan inte ge 100 000 jobb, som är åtminstone det antal som gäller om vi skall kunna halvera arbetslösheten för kvinnorna. Självklart kommer kvinnorna i framtiden att finnas på hela arbetsmarknaden. Vi hoppas att kvinnorna skall arbeta inom den gröna sektorn med jobb för vår miljö, där bl.a. ett nytt energisystem efter kärnkraften kommer att finnas, med avfallsfrågorna, i lärartjänster, eftersom det blir ett bristyrke, och med jobb inom informationssektorn. Men just nu är 60 % av kvinnorna anställda i den offentliga sektorn, och ingen tvivlar på att behoven finns. Kvinnorna skulle kunna gå tillbaka i morgon dag, eftersom de har kompetensen och utbildningen. De skulle bli mottagna med öppna armar, eftersom de som arbetar där i dag håller på att jobba ihjäl sig. Alla utanför det här huset förstår precis vad det är vi s-kvinnor vill, och de säger att de inte förstår varför de ansvariga för finans och arbetsmarknadspolitiken inte genomfört detta för länge sedan. Det verkar omöjligt att våga riva de murar vi byggt upp. Hur skall vi då klara arbetslösheten? kvinnors Mansliga inte får igenom våra förslag förr eller senare blir jag mycket förvånad, eftersom ingen annan hitintills haft några förslag för den stora gruppen kvinnor, de 100 000. Vi har insett att det inte hjälper kvinnorna att vi yrkar bifall till vår motion, eftersom utskottet inte har givit oss det underlag som behövs för en seriös behandling, något vi hade behövt ha i dag för att kunna fullfölja våra krav. Därför blir det ett slag i luften. Vi tycks vara ute för tidigt, som vi kvinnor ofta är. Fru talman! Vi beklagar djupt att riksdagen tydligen inte ännu är mogen för att släppa på revir och traditionellt tänkande. Jag återkommer i andra sammanhang med våra krav, och jag är övertygad om att tiden kommer att ge oss rätt. Winberg någonting att säga till de 100 000 kvinnor som inte önskar någonting hellre än att nu få gå tillbaka till den offentliga sektorn? Tack, fru talman.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet Östros med anledning av propositionen om dubbelbeskattning. Eftersom regeringen inte har velat ge efter när det gäller dubbelbeskattning på alla aktier, har man varit tvungen att göra en begränsning, vilket gör att det blir en del skillnader. Min fråga är varför regeringen har lämnat de aktier som finns på innovationsmarknaden utanför lättnadsreglerna.
Fru talman! De lättnader i ägarbeskattningen som vi har lagt fram förslag om till riksdagen grundar sig på en analys av hur det fungerar för företagen och på vad som bestämmer ett företags kostnad för att investera och sysselsätta fler. Ett företag som finns på en börs med tillgång till en internationell kapitalmarknad, är inte hjälpt av en lättnad i aktieutdelningsbeskattningen. Det blir en subvention till aktieägarna i dessa företag, men det sänker inte investeringskostnaden. Men däremot de små och medelstora företag som inte har tillgång till kapitalmarknaden och som har svårt att få riskkapital får en effekt av sänkt ägarbeskattning. På det sättet sänks investeringskostnaden, vilket leder till ökade investeringar och ökad sysselsättning. Det är detta som är grundorsaken till att vi nu koncentrerar en satsning på små och medelstora företag - företag som är tillväxtföretag på många sätt och som antagligen kommer att vara oerhört viktiga för att föra Sverige ut ur arbetslösheten.
Fru talman! Det har ju visat sig att de som får den största glädjen av lättnaderna är tjänsteföretag av typen advokatfirmor o.d. Men de företag som finns på innovationsmarknaden tar ju stora risker. De har ingen möjlighet att vända sig till några stora aktieägare, utan de är beroende av människor som vill ta risker. Potentialen är ju också så väldigt stor i dessa företag.
Fru talman! Jag menar också att innovationsmarknaden är en viktig marknad. Men det är också en marknad som inte får någon effekt av en sänkt ägarbeskattning. Vad vi vill är att stimulera de företag som finns utanför kapitalmarknaden. Det handlar om viktiga områden inom servicesektorn. Det handlar mycket om en tjänstesektor som t.ex. hotell, restaurang och turistnäringen - sådana branscher som säkert kommer att kunna anställa väldigt mycket folk om de får gynnsamma villkor. När vi har tittat på detta har vi funnit att det är företag som har 10-50 anställda som kommer att få störst effekt av en lättnad i ägarbeskattningen. Vi har haft ett läge med mycket svåra statsfinansiella problem, men har nu kommit upp på fast mark och kan skapa utrymme för en riktad satsning på små och medelstora företag. Detta är en strategiskt oerhört viktig del av regeringens näringspolitik.

Fru talman! Jag vet inte om vi skall tjuvstarta försvarsdebatten, som skall äga rum i morgon. Men detta är ju en frågestund, och det är frågeställarna som avgör vilka frågor som skall ställas. Dessutom är det en viktig fråga om Åke Carnerö ställer, så jag vill gärna svara på den. Men jag skulle vilja avvakta riksdagens beslut och försvarsutskottets skrivningar. Jag vet att försvarsutskottet här har lagt ned ett väldigt stort arbete och att man har gjort ett antal skrivningar som vi i Försvarsdepartementet naturligtvis mycket noga kommer att studera. Jag vill göra allt för att underlätta hemvärnets och frivilligorganisationernas verksamhet ute i länen. Därför kommer ett stort antal staber att finnas kvar. Dessutom är propositionen mycket klar på den här punkten. Som Åke Carnerö vet skall det i varje län inrättas en militär stab. Denna kan t.ex. knytas till länsstyrelsen. Jag har förstått av försvarsutskottet att det skall kunna bli en fråga som vi skall diskutera med militärbefälhavarna ute i landet. Jag kommer också att vara lyhörd för både hemvärnets och frivilligorganisationernas uppfattning därvidlag. Men jag vill gärna att morgondagen skall ha passerat innan jag går vidare på den här punkten. Min inställning är att vi skall underlätta för frivilligorganisationerna och hemvärnet. Propositionens förslag är ju dessutom i den riktningen.
Fru talman! Våra FO-staber är naturligtvis också mycket viktiga för totalförsvarscentrum. Med tanke på totalförsvarets nya uppgifter i hela skalan - fred, kris, krig - innebär att det i fredssituationen hela tiden måste ske en kontinuerlig samverkan för att kunna möta det otrevliga hot som vi kanske kan komma att ställas inför. Då är min fråga: Hur skall totalförsvarets nya uppgifter kunna tillgodoses i varje län? Jag tycker att det är en viktig fråga.
Fru talman! Grunden för att tillgodose detta läggs ju i propositionen genom att det i varje län skall finnas en stab. Frågan är var den skall ligga någonstans och om den skall knytas till länsstyrelsen eller inte. Jag vet att försvarsutskottet har diskuterat frågan mycket noga. Med respekt för försvarsutskottet vill jag ta del av utskottets skrivningar och beslutet innan jag funderar vidare. Åke Carnerö och jag har inga delade mening om betydelsen av att både hemvärnet och frivilligorganisationerna liksom den civila delen av totalförsvaret får möjligheter att både verka och utvecklas. Vi skall försöka göra det bästa möjliga av detta.
Fru talman! Jag en fråga till arbetsmarknadsministern. Det gäller stödområdesindelningen. Det kommer ju att bli en debatt om regionalpolitiken litet senare här i dag. Men jag skulle vilja ta upp frågan, eftersom det i propositionen inte föreslås att stödområdesindelningen skall ses över. Det finns en kommun i mitt län, Västerbottens län, som har drabbats väldigt negativt, nämligen Norsjö kommun. Man har gjort ett flertal uppvaktningar både på Näringsdepartementet och på Arbetsmarknadsdepartementet för att man uppfattar att man har blivit inplacerad i fel stödområde. Man har tappat över 300 industrijobb i en kommun med drygt 5 000 invånare. Mer än 200 människor har flyttat från kommunen. Det här är allvarlig, och jag vill höra vad arbetsmarknadsministern kan säga till dem som bor där uppe om möjligheten att göra en översyn eller en prövning eller hur man nu skall se över detta med de kommuner som uppenbarligen har hamnat snett.
Fru talman! Dessvärre är de regionalpolitiska frågorna numera flyttade från Arbetsmarknadsdepartementet till Näringsdepartementet. Anders Sundström tog så att säga med sig dem när han flyttade - tyvärr skulle jag vilja säga. Det hade varit mycket intressant att ha hand om dem. Så är det i alla fall, och därför kan jag inte svara på Maggi Mikaelssons fråga. Jag föreslår att Maggi Mikaelsson antingen själv anmäler sig debatten eller ber någon annan att ställa frågan till Berit Andnor, som skall svara för utskottet. Hon kanske kan ge svar på frågan i den debatt som kommer alldeles strax.
Fru talman! Det tycker jag också var tråkigt eftersom Anders Sundström inte är här i dag. Men det finns väl någon från regeringen som svarar på övergripande frågor och som kanske kan ge ett svar på hur man mer generellt ser på det här med stödområdesindelning?
Fru talman! Det är Thage G Peterson som skall svara på övergripande frågor - med betoning på övergripande. Jag har en känsla av att just denna fråga inte är övergripande utan ganska speciell. Jag föreslår att Maggi Mikaelsson gör som jag sade, och avvaktar debatten som kommer alldeles strax.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utbildningsminister Carl Tham om den påstådda flykten av forskare från Sverige. I gårdagens debatt här i kammaren om forsknings och utbildningspolitiken, påstods det att det sker en stor forskarflykt från Sverige. Jag skulle vilja veta av utbildningsminister Carl Tham om dessa påstående är korrekta.
Fru talman! Det är ett påstående som jag har hört många gånger. Jag har förgäves försökt få någon sorts dokumentation som styrker det. Den enda statistik som finns om detta är analyser av Statistiska centralbyrån från 1991 och 1994. Vill man vara elak kan man då säga att det var ett resultat av den borgerliga regeringspolitiken. Det vill jag dock inte göra. Jag betraktar siffran som helt naturlig. Det är en väldigt liten grupp forskare det handlar om. Dessutom var mer än hälften av dem födda utomlands. Det var helt enkelt personer som hade kommit hit, fått forskarutbildning i Sverige och sedan återvänt till sina hemländer. Det förekom kort sagt inte då, och det förekommer inte heller nu, någon nettoutvandring av forskare. Det enda som förekommer är det naturliga samarbete och den naturliga rörlighet som det skall vara när det gäller forskningen. Det är inget att undra över - Sverige har det ju väl förspänt när det gäller forskningen. Däremot förekommer det nettoinvandring av forskare, och det har det gjort i flera år.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Maj Inger Klingvall. Först vill jag ge en kort bakgrundsbeskrivning. Det gäller en yngre, gravt handikappad person som är förtidspensionerad, bor i en egen anpassad lägenhet och har personlig assistent. Lägenheten ligger förmodligen i ett kommunalt servicehus. Personen är rullstolsbunden, och har därför kanske litet större yta än man normalt skulle ha. Hyran är i dag ganska hög, och den kommer troligen att höjas. Det är inte ovanligt med en hyra på 7 000-8 500 kr. 1995 fattades beslut om att bostadsbidraget skulle bli statligt, och i budgetförslaget finns ju det här särskilda bostadsbidraget till pensionärer som har hög hyra och låg inkomst. Man kan få 83 % av en maxhyra på 5 200 kr. I mitt exempel, där en person bara har folkpension på 5 000 kr, kan man räkna ut att när den personen har fått bostadsbidraget blir det inte speciellt mycket kvar att leva på. Allt går till hyra.
Fru talman! Det var ett enskilt ärende som redovisades här. Det man kan vara glad för i dag är väl att räntebidragen till nyproducerade hus finns där de finns. Moderaterna hade förslag om att de skulle skäras ned, och då hade hyresnivån för den här personen varit betydligt högre. Vi har ju varit tvingade att lägga fram ett förslag till riksdagen som innebär en sänkning av bostadstillägget till pensionärer med två procentenheter, men vi har justerat detta i botten, eftersom vi har förstärkt det särskilda bostadstillägget för pensionärer. Det är också viktigt att lägga till.
Fru talman! Detta var inte ett enskilt ärende. Jag var ju tvungen att berätta hur det kan vara. Det här är inget enskilt ärende, utan det är vad som händer generellt. Personer i den här situationen är ju inte hjälpta av att statsrådet angriper Moderaterna. Det kan man inte leva på. Min fråga är: Skall den här personen flytta från sin lägenhet? Det här är nog inget hus som är bygget på 90-talet, utan det är säkert byggt på 80-talet. Skall den yngre handikappade personen flytta? Skall personen leva på socialbidrag resten av livet? Vad skall en person i den här situationen göra?
Fru talman! Det är oerhört svårt för mig att uttala mig. Det är trots allt ett enskilt ärende som vi har fått beskrivet. Det finns olika stödformer, det har vi också hört nu när det gäller det särskilda bostadstillägget som också rör den här gruppen. När en moderat riksdagsledamot ställer den här typen av frågor, är det självklart att man måste fundera över vad en moderat politik i det här fallet skulle betyda. Jag tycker inte att det var särskilt konstigt att jag ifrågasatte detta med nedskärningarna av räntebidragen.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Det gäller lag 1995:706 om kommunernas ansvar för ungdomar. I den tredje paragrafen står det att ungdomar ej är att betrakta som arbetstagare - trots att de får gå ut på arbetsplatser, vilket den här lagen innebär. Den formuleringen innebär att de inte omfattas av arbetsmiljölagen. Ungdomar mellan 18 och 20 år står i princip skyddslösa. Skyddsombud kan t.ex. inte ingripa. Min fråga till arbetsmarknadsminister är: På vilket sätt avser ministern att ingripa för tillrättalägga detta?
Fru talman! Det är första gången jag kommer i kontakt med detta som problem. Det är bra. Vad jag kan svara är att jag naturligtvis måste ta med mig det här hem, analysera det och återkomma med ett svar. Det är klart att det inte skall vara så som Elisa Abascal Reyes säger.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det är givetvis positivt att ministern är intresserad av att ingripa och ta en närmare titt på saken. Det är samtidigt förvånande. Nödropet kommer från Yrkesinspektionen, som bl.a. har skickat ett öppet brev till såväl riksdagsledamöter som regering. Min fråga är: Varför har man gjort så här? I fråga om andra lagar om arbetsmarknadsåtgärder har man haft just den extra skrivningen i lagen att personer, även om de inte är att betrakta som arbetstagare, skall likställas när det gäller arbetsmiljölagen? Det är förvånansvärt att man inte har gjort så när det gäller den här lagen. Är det här ett sätt att försöka få ut ungdomar i större utsträckning, eftersom den gruppen kan vara svår att får ut, eller är det helt enkelt ett slarvfel? Är det ett medvetet fel eller är det ett slarvfel?
Fru talman! Detta är som sagt första gången jag möter denna frågeställning. Det ligger förmodligen någonstans på mitt departement i form av en skrivelse, men det tar litet tid innan den kommer fram till mig, och innan den har beretts och så. Det är första gången jag möter frågan. Därför kan jag inte ge något svar. Jag ber alltså att få återkomma.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern angående a-kassan. Vi har i pressen den senaste veckan kunnat läsa om en kvinna som är avstängd från a-kassan. Hon var firmatecknare i ett dagiskooperativ. Det rörde sig alltså om ett helt ideellt uppdrag utan ersättning. När denna kvinna blev arbetslös, fick hon inte stämpla på grund av att hon hade detta uppdrag. Är det verkligen rätt tolkning av a-kassans regler?
Fru talman! Precis som Maj-Inger Klingvall tidigare sade är det omöjligt för oss att uttala oss i enskilda ärenden. Det är inte förenligt med vad vi får göra. Jag har inte sett det här fallet. Kjell Ericsson vet att vi skall se över a-kassan och att vi får en samlad akasseproposition i mars. Förhoppningsvis kommer också sådana fall som Kjell Ericsson tar upp att ingå i beredningen. Om detta är ett reellt problem är det klart att det är nödvändigt att hitta en lösning här.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Ibland är ärenden som gäller a-kassan krångliga. Jag hoppas att man ser över detta också, så att det blir en riktig tolkning av a-kassans regler i olika sammanhang.
Fru talman! Ja, a-kassan är väldigt krånglig och den har ändrats väldigt många gånger. Därför försöker vi i mars ta ett helhetsgrepp. Vi vill gärna ha en så bred uppgörelse som möjligt, så att den står sig över både ekonomiska och politiska konjunkturer - om det blir hög respektive litet lägre arbetslöshet och om, mot förmodan, sammansättningen i denna kammare skulle förändras. Jag hoppas alltså att vi får regler som kan tolkas och begripas av alla.

Fru talman! Under det senaste året förefaller en markant förändring av arbetslöshetskassornas bedömning ha skett i fråga om rätten till arbetslöshetsersättning för medlemmar i ekonomiska föreningar. Denna rätt har i och för sig ifrågasatts även tidigare. Uppenbarligen har kassorna blivit mera restriktiva under senare tid. Kassornas förändrade inställning kommer till uttryck genom att alltfler medlemmar i ekonomiska föreningar vägras ersättning med hänvisning till att de betraktas som företagare i enlighet med lagen om arbetslöshetsförsäkring. Miljöpartiet har en motion liggande i den här frågan. Vi har också många exempel på saker som hänt. Avser arbetsmarknadsministern att ta upp detta i samband med den fortsatta behandlingen av a-kassan?
Fru talman! Lagen tolkas inte av regeringen utan av dem som "äger frågan", nämligen A-kassornas samorganisation. Jag kan inte ge uttryck för någon uppfattning om den tolkningen. Problemet med företagare - detta har ju varit, och är, ett problem - och a-kassan kommer att tas upp i nämnda proposition. Det kommer att bli enklare för företagare att kunna erhålla a-kasseersättning.
Fru talman! Man kan undra vad bakgrunden till detta är. Det gjordes ju en lagtext i juni 1993 i syfte att förtydliga och begränsa företagarbegreppet, men det har fått motsatt effekt. Jag vill påminna om att arbetsmarknadsutskottet tog ett initiativ i den här frågan med anledning av just av en motion från Miljöpartiet.
Värderade talman! Jag begärde ordet därför att arbetsmarknadsministern på den senaste frågan svarade på ett sådant sätt att jag tycker att vi skall klämma henne på litet mera information. Jag inser att ni så mycket som möjligt måste värja er mot att ge besked som kräver att ni följer upp ärendena, men det bästa är naturligtvis om tillräckliga svar kan ges. Med anledning av det ärende som har tagits upp och som gäller hur man bedömer ideella insatser i fråga om a-kassan skulle jag vilja fråga: Kan det tänkas att arbetsmarknadsministern, utan att invänta utredningar, ger beskedet till någon på departementet att ett meddelande skall skickas ut till försäkringskassorna om att sunt förnuft skall råda? Om man bedömer ett sådant här arbete och säger att det står att den som har ett ideellt uppdrag inte skall få arbetslöshetskassa, har man inte gjort en saklig bedömning utan bara så att säga läst på lappen. Kan alltså ett sådant meddelande gå ut? Är det rimligt att en departementschef skickar ut ett papper där det står att man måste låta sunt förnuft råda? Alla inser att det hela i det här enskilda ärendet inte bygger på sunt förnuft. Det är ju enskilda ärenden som vi som enskilda ledamöter får besked om. Vi får sällan besked om principfrågor.
Fru talman! Jag tror att kammarens ledamöter förstår att det är omöjligt för en minister, vilken minister det än må vara som sitter här, att uttala sig om ett enskilt fall som kommer upp så här utan vidare. Naturligtvis måste jag kontrollera detta. AMS är tillsynsmyndighet. I frågor som jag får den här vägen eller när jag är ute och träffar människor på möten etc., och kritik eller synpunkter förs fram, talar jag hela tiden med AMS ledning. Vi för en diskussion om det är rätt eller fel och om hur det kunnat bli som det har blivit. Det görs kontinuerligt.
Fru talman! Jag vill stötta arbetsmarknadsministern. Om ett statsråd går ut med en skrivelse så som Carl-Johan Wilson vill och bara skriver att sunt förnuft skall råda, kommer det statsrådet att bli anmält till KU. Statsråd måste ju noga följa det regelverk som finns och som riksdagen har ställt sig bakom. Innan det regelverket ändras sker en procedur, precis som arbetsmarknadsministern har sagt.
Fru talman! Det jag sade var naturligtvis tillspetsat. Jag förutsätter att allt som statsråden gör bygger på sunt förnuft. Det är en självklarhet, så där hade Thage G Peterson inte behövt gå in. Jag vände mig mot att vi här ideligen får höra att vi inte får ta upp enskilda ärenden, men det är ju enskilda människors problem som vi möter. Därför ville jag ta upp att det på något vis måste till en signal till folket. Skall det behövas tio ärenden innan vi får ställa en fråga? Vi möter enskilda människor som är förtvivlade. Ibland känns det som att förnuftet inte råder överallt. Men nu fick jag beskedet från vår värderade förre talman Thage G Peterson att förnuftet fortfarande råder i regeringen.
Fru talman! Nu kommer Carl-Johan Wilson allt längre ut på vågig mark. Ett enskilt ärende får inte diskuteras i kammaren. Carl-Johan Wilson har suttit med i riksdagen tillräckligt länge för att veta om detta. Däremot kan ett enskilt ärende tas som utgångspunkt för principiella frågor till ett statsråd. I det här fallet gällde det inte det. Ett statsråd kan alltså inte svara på frågor som gäller enskilda ärenden. Det vet andre vice talmannen också mycket väl om. Dessutom kan ett statsråd inte gå ut och säga: Strunta i regelverket och låt sunt förnuft råda! Denna riksdag har faktiskt fastställt en hel del lagar och förordningar som varit ganska långt från uttrycket sunt förnuft.
Fru talman! Vad jag vill ta upp är egentligen en följdfråga till Isa Halvarssons fråga till Thomas Östros: Varför väljer ni att i propositionen i fråga låta enskilda firmor och handelsbolag betala lättnaderna för aktiebolagen?

Fru talman! 500 miljoner kronor kommer enskilda firmor och handelsbolag att få erlägga för att bekosta denna lättnad. Det är intressant att höra, som Thomas Östros säger, att det är företag med 10-50 anställda som gynnas mest. Det verkligt intressanta är att det är de här enskilda firmorna och handelsbolagen - dvs. de företagsformer som de flesta startar med - som drabbas och får betala. Den lättnad för aktiebolagen som ni föreslår kostar alltså de här företagen 500
Fru talman! Det är klart att en ändrad lagstiftning för periodiseringsfonder påverkar alla företag som använder sig av dem, men det är de stora företagen som bär merparten av den här kostnaden. När det gäller de minsta företagen är en central del - och där kommer regeringen att lägga fram förslag under den här mandatperioden - att ordentligt förenkla reglerna. Man har i dag hyggliga skattevillkor, men ofta möter man som enskild näringsidkare ett regelverk som är alldeles för komplicerat. Särskilt om vi nu går in i en period på arbetsmarknaden, när alltfler under en period i livet kommer att prova på att vara egenföretagare, är det viktigt att så långt som möjligt förenkla reglerna. Det tillsammans med goda skattevillkor kommer att leda till ett ökat nyföretagande. Men vi skall också se till att vi satsar på de företag som nu har en möjlighet att växa och anställa mycket folk, särskilt kanske i de nya branscher som kommer i tjänstesektorn.

Fru talman! Jag delar ministerns uppfattning att bolagsskatten är bra i Sverige sett i ett Europaperspektiv. Men problemet är ju att arbetkraftskostnaderna och de sociala avgifterna är för höga. Jag tycker att det vore värdefullt om man arbetar vidare med frågan om förväntade ägarförändringar. Det är bestickande att Sverige sticker ut så här och att man inte skall kunna föra över det företag man har byggt upp till nästa generation, utan att det skall splittras och kanske gå till utlandet. Jag vill verkligen att ministern följer upp detta och kommer med åtgärder i den här riktningen.

Fru talman! Det har talats mycket om arbetslöshet här i dag, men jag vill nämna en grupp som har arbete eller åtminstone har möjlighet att återgå till arbete. Det är de som har varit föräldralediga eller tjänstlediga från sina tjänster och inte kan få dagisplats. Det är ganska många som har klagat över det. Jag har många enskilda exempel, men dem skall vi ju inte ta upp.
Fru talman! Den lagreglering som vi har är en skyldighetslag som ålägger kommunerna att inom en viss tid erbjuda plats till föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar. Vi vet ju att många kommuner har ett svårt ekonomiskt läge i dag. Jag tror ändå att det är mycket viktigt prioritera barnen och att medverka till att föräldrar kan återgå i arbete. Men detta är en fråga för kommunerna att hantera.
Fru talman! Jag är mycket medveten om att det är en kommunal fråga, men det här händer i väldigt många kommuner. När föräldrarna kommer till socialtjänsten och ber om en dagisplats rekommenderar man svarta dagmammor. Det tycker jag är mycket upprörande. Det måste ju också angå Socialdepartementet att folk inte kan arbeta, att de inte får dagisplats och att lagen inte efterlevs. Vad tänker statsrådet göra åt det? Och vad tänker statsrådet göra åt att socialtjänstemän rekommenderar svarta dagmammor? Skulle det inte kunna gå att göra dem vita? Statsrådet kan kanske arbeta fram någon metod så att det inte behöver vara svarta dagmammor.
Fru talman! Det är naturligtvis av oerhört stor vikt att de barn som behöver få en plats på dagis eller hos en dagmamma har möjligheter att få det. Jag kan ju inte annat än uttrycka detta så positivt som möjligt, men det är ändå kommunerna som har det här ansvaret. Vi arbetar med vår rapport över läget för barnen i Sverige i dag, och vi har presenterat den en gång för riksdagen. Vi kommer att arbeta om den här rapporten och göra den mer tydlig och mer åtgärdsinriktad framöver. Den kommer framför allt att vända sig till dem som har med barn att göra, personal och föräldrar. Det är en viktig fråga, men den kanske allra viktigaste frågan, om vi skall fundera över vårt regeringsansvar, är naturligtvis att arbeta för en lägre arbetslöshet. Det är ju den absolut viktigaste frågan. Det kommer också att bidra till att kommunernas finanser blir bättre. Då får de större möjligheter att leva upp till lagen.